Fru talman! I början av sitt anförande sade Elver Jonsson att arbetslösheten inte kan accepteras som en regulator i den ekonomiska politiken. Jag vill fråga: Hur kan Elver Jonsson säga detta samtidigt som han ställer sig bakom vad regeringen har anfört i kompletteringspropositionen, nämligen att AMS inte kan få de pengar verket begär därför att det finns obalanser i den ekonomiska politiken? Resonemanget stämmer inte, Elver Jonsson. AMS måste avstå från de pengar som verket bedömer oundgängligen nödvändiga för att det skall kunna hålla undan arbetslösheten just därför att regeringen accepterar arbetsmarknadspolitiken och därmed arbetslösheten som en regulator i den ekonomiska politiken. För Elver Jonsson gör väl inte plötsligt en annan bedömning av riskerna för arbetslöshet under senhösten och vintern än han gjorde när vi behandlade ärendet i utskottet? Eller tror han inte längre på den bedömning som arbetsmarknadsstyrelsen gör? Elver Jonsson tycks vara ganska belåten med situationen på den svenska arbetsmarknaden. Han säger: Vi har hög sysselsättning, låg arbetslöshet och hög beredskap i arbetsmarknadspolitiken. Men den höga sysselsättning som vi är vana vid i detta land håller på att minska. Visserligen har det inte hänt något dramatiskt, men det är ändå en svag utveckling nedåt på gång. Och enligt bedömningarna för det närmaste året skall denna negativa utveckling fortsätta. Arbetslösheten är låg, säger Elver Jonsson. Ja, internationellt sett är den det. Men de 90 000 heltidsarbetslösa tycker kanske ändå att de är för många. Och de 100 000 deltidsarbetslösa är nog inte heller så nöjda. Och trenden, Elver Jonsson, visar att vi riskerar ännu högre siffror. Eniga bedömare från olika håll säger att vi riskerar en mycket hög arbetslöshet mot slutet av detta år och nästa år. Och den höga beredskapen är inte så hög som de myndigheter som har ansvaret på detta område vill att den skall vara. Dessa myndigheter bedömer riskerna för arbetslöshet som mycket stora med den politik som regeringen nu för och den borgerliga riksdagsmajoriteten ställer sig bakom. Tyvärr är tiden för dessa repliker mycket kort. Jag får komma tillbaka med en del av de argument som jag har mot Elver Jonssons övriga punkter.

Fru talman! Jag läste föregående års protokoll från debatten om arbetsmarknadspolitiken. Jag kunde konstatera att det var dåvarande arbetsmarknadsministern och Anna-Greta Leijon som då omfamnade varandra hejdlöst. I dag hann Elver Jonsson före arbetsmarknadsministern i denna omfamning. Det ser ut att råda stor samstämmighet om själva inriktningen av arbetsmarknadspolitiken. Jag beklagar det, eftersom det finns stora motsättningar i dagens samhälle. Vart är vi på väg? Det verkar som om Elver Jonsson, arbetsmarknadsutskottet och regeringen egentligen är ganska nöjda med nuvarande läge — även om de säger att det är fara å färde. Men vi är redan på väg mot ett allvarligt läge. Hur skall vi kunna hejda denna utveckling? Hur skall vi ordna arbete åt alla? Elver Jonsson säger ju att det är skada att människor är arbetslösa. Skall vi följa långtidsutredningen och ha fler deltidsarbetande? Skall vi dela upp sysselsättningen på fler som inte arbetar full tid? Är det på detta sätt, Elver Jonsson, som vi skall nå målet arbete åt alla? Jag vill ha svar på den frågan. När det gäller arbetstiden säger arbetsmarknadsministern i proposition 126 att vi skall öka arbetsvolymen. Jag uppfattar det så att ”arbete åt alla” betyder att alla skall ha ett arbete, helst full tid. En del kanske inte kan arbeta absolut full tid, men de flesta kan göra det. Sedan vill jag att Elver Jonsson skall svara på en annan fråga. Han har lyckats få utskottssekreterarna att i betänkandet skriva att det är grova vantolkningar av propositionen som kommer fram i motion 2112 och att det knappast är meningsfullt att ta upp en seriös diskussion. Jag skulle vilja ha reda på vad som är vantolkningar. Är det vantolkningar att säga att arbetslösheten ökar, att riktlinjerna är för svaga eller att det kommer att bli mer flyttlasspolitik? Det är ju sådant man pläderar för och anser nödvändigt. Innan man skriver på detta sätt bör man precisera var våra vantolkningar av regeringens proposition finns. Såvitt jag förstår erkänner man från regeringens sida att arbetslösheten skall öka. Inte minst arbetsmarknadsministern har gjort sina profetior. Och Elver Jonsson ställer tydligen också upp på geografisk och yrkesmässig rörlighet framöver. Svara på frågan om var vantolkningarna finns!
Fru talman! Lars-Ove Hagberg anklagar oss både för att vi tar för lätt på vår uppgift och för att vi anser att vpk-motionen innehåller vantolkningar. Jag står fast vid att vpk i motionen gör väldigt många oriktiga påståenden, som det inte finns anledning att föra någon seriös diskussion kring. Detta har vi redovisat på s. 39 i utskottsbetänkandet, och jag behöver därför inte läsa upp det. Det talas också mycket om andra saker, som i och för sig kan vara intressanta men som inte har med arbetsmarknadspolitiken att göra. Från kommunistiskt håll ställs krav på ett helt annat samhälle, där man tänker sig insatser och åtgärder som vi av olika skäl helt avvisar. När det gäller att vi skulle ta lätt på dessa frågor och inte vilja gå med på någon arbetstidsförkortning, kan jag meddela Lars-Ove Hagberg att riksdagen två gånger i vår har avvisat sådana förslag. Att vi skulle föra en stor diskussion om detta bara därför att vi inte kan bifalla sådana förslag är ganska onödigt. Sedan vill jag, fru talman, säga att det är litet synd att Anna-Greta Leijon så ensidigt ägnar sig åt att uppträda som något slags olycksprofet. Hon säger att det säkert kan inträffa svåra saker här, att man måste göra någonting och att socialdemokraterna därför föreslår 1,5 miljarder för åtgärder. Hon säger faktiskt också att det nu är en svag nedgång. Men man vill redan nu sätta in en extra miljard, i stället för att, som annars hade varit normalt, vänta till hösten, då både regeringen och riksdagen kan återkomma. Jag saknar också den kreativitet som jag har upplevt att Anna-Greta Leijon andra gånger haft förmåga att prestera. Visserligen hänvisar hon till en kort repliktid. men hon skulle kunna använda nästa replik till att nämna åtminstone ett enda förslag som är väsentligt annorlunda och som kan leda till någon förbättring av de svårigheter som hon nu påtalar. När det gäller pengarna har man inte något särskilt originellt eller heroiskt förslag. Regeringen har, som jag sade, finansfullmakten, och det går att återkomma till riksdagen och begära mera pengar. Vad jag vet har vi inte vid tidigare tillfälle vägrat att göra de insatser som visat sig vara nödvändiga. Anna-Greta Leijon säger att jag talar för mycket om att vi har låg arbetslöshet och att den i internationell jämförelse är ganska hygglig. Varför gör jag det? Jo, Anna-Greta Leijon talar om den svenska arbetslösheten som om den vore jämförbar med engelska tal, och därför finns det anledning att påminna om att det inte handlar om sådana likheter. Men situationen på arbetsmarknaden är faktiskt bättre än den var då Anna-Greta Leijon satt i regeringen och svarade för arbetsmarknadspolitiken. Vad vi skall göra nu, Anna-Greta Leijon, är att se till att arbetslösheten i Sverige icke går upp till de tal som Anna-Greta Leijon var med om att godkänna under sin tid som minister. Därför behövs det stora insatser, och därför är vi beredda att ställa oss bakom det som har föreslagits.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att utskottet inte har någon täckning för sin bedömning att vår motion innehåller vantolkningar. Det är ett oriktigt påstående. På s. 39 har man inte redovisat vad det är som skulle vara vantolkningar. Våra förslag innehåller åtgärder som väl kan genomföras i en anpassad marknadsekonomi. Men Elver Jonsson anser tydligen att marknadsekonomin är statisk, att man måste följa den och att det inte går att rubba på dess utveckling. Jag tror att det går att få den något bättre även i det här stadiet av samhällsutvecklingen. Vi kan vända utvecklingen mot ett annat samhälle. Våra åtgärder är i det här hänseendet inte så förfärligt långtgående. Det finns emellertid en fråga som är väldigt motstridig, Elver Jonsson. Å ena sidan bygger man förslagen på regeringens ekonomiska politik, som innebär ett stöd till storfinansen och en exportinriktning som inte ger industrin något ökat antal arbetstillfällen. Dessutom innebär den en bantning av den offentliga sektorn. Samtidigt talar man å den andra sidan om full sysselsättning. Hur skall man skapa denna fulla sysselsättning? Är det med deltidsarbeten? I så fall klingar det ju väldigt illa, när man samtidigt avvisar förslaget om en ordentlig arbetstidsförkortning. Tydligen skall man upprätthålla den fulla sysselsättningen genom att ställa kvinnor och ungdom utanför arbetsmarknaden eller låta dem jobba deltid. Mot den här bakgrunden ställer jag den verkligt principiella frågan: Hur skall vi klara utslagningen? Hur skall ungdomarna få arbete på den reguljära arbetsmarknaden inom de närmaste åren? Var är åtgärderna? Man kan väl inte bara säga att arbetsmarknadspolitiken är begränsad till sina egna åtgärder i det sista ledet. Den måste ändå grunda sig på en politik som Elver Jonsson ställer sig bakom. Vilka möjligheter finns det för en ungdom att framöver få ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden med den ekonomiska politik som regeringen företräder samtidigt som man säger att full sysselsättning har en särskild dignitet i de nu föreslagna åtgärderna? Det vore mycket intressant att få veta vad utskottets talesman har att säga på den punkten. Vad det gäller utslagningen och inriktningen i det avseendet vill jag återkomma till att Elver Jonsson föregående år inte ville ställa upp på att motverka den. Utslagningen fortsätter alltså. Jag läste i tidningarna i går och i förrgår att man numera framtvingar förtidspensionering för dem som är långtidssjukskrivna. Man utövar alltså ett tryck här för att undanhålla folk att det handlar om människor som är direkt arbetslösa och för att få bort dessa ur arbetslöshetsstatistiken. Jag tycker det är en oroväckande utveckling.

Fru talman! Ibland är Elver Jonsson en dålig lyssnare. Jag har inte sagt att vii Sverige harlika stora problem som man hari Storbritannien i dag. Vad jag har sagt är att om vi inte ändrar den politik som nu förs, så finns det mycket stor risk för att vi om några år kommer att hamna där. Ingen i Storbritannien kunde för några år sedan föreställa sig att den arbetslöshet man hade så snabbt skulle kunna växa till de enorma siffror man nu har. Vad vi har i Sverige är en ekonomisk politik som i väldigt stora stycken liknar den som man har fört i Storbritannien. Och vad vi har i Sverige är klara tendenser, som vi alla har varit eniga om i utskottet att bedöma på samma sätt, med risker för en mycket kraftig ökning av arbetslösheten mot slutet av året och under nästa vinter. Eftersom man inte — tyvärr — kan räkna med att regeringen lägger om sin ekonomiska politik, att den ser till att vi får i gång bostadsbyggande och annat på den nivå som skulle vara nödvändig, har vi bara arbetsmarknadspolitiska åtgärder att ta till för att förhindra den här ökningen av den öppna arbetslösheten. Och de åtgärderna måste vi ta till nu, Elver Jonsson. Det går inte att skjuta problemen framför sig. Elver Jonsson har svårt att bestämma sig för om han tycker att vi socialdemokrater har några förslag eller inte. Ibland är det så att vi inte har några förslag, ibland säger han att det är en enorm spännvidd när det gäller pengarna. Vi säger: Det är nödvändigt att man ger arbetsmarknadsstyrelsen de medel den behöver nu för att hinna planera ordentligt, så att vi inte skall få denna stora arbetslöshet. Regeringen säger — och det instämmer Elver Jonsson i — att av statsfinansiella skäl har vi inte råd att ge arbetsmarknadsstyrelsen de här pengarna. Det är en väldig skillnad. Vidare, Elver Jonsson: Varför har Sverige klarat sig så bra hittills? Varför har vi kunnat hålla arbetslösheten så låg? Två mycket viktiga skäl: Den offentliga sektorn har i Sverige under såväl konjunkturuppgångar som konjunkturnedgångar ökat antalet anställda. Vi har haft en bra arbetsmarknadspolitik. På båda dessa områden sviktar nu politiken. Därför kan vi med fasa se på utvecklingen framöver, om vi inte gör något. Men det är nu som den arbetsmarknadspolitiska beredskapen måste höjas, Elver Jonsson, om vi skall kunna klara den här situationen. Vi kan inte vänta månad efter månad. Sedan, Elver Jonsson, när det gäller de långsiktiga frågorna så har vi socialdemokrater, som Elver Jonsson vet, en lång rad konkreta förslag i motioner och reservationer.

Fru talman! Anna-Greta Leijon säger att jag vet att det finns en lång rad socialdemokratiska förslag. Men det som är intressant är ju att Anna-Greta Leijon icke redovisar något enda när hon närmast patetiskt vädjar om att få sätta fingret på något som skulle vara väsentligt annorlunda än det utskottet har varit berett att ställa sig bakom. Nu säger Anna-Greta Leijon med indignation att ”jag har inte påstått att det är i Sverige som i England”. Men fru Leijon har ändå så klart spelat på att publiken och den okritiske lyssnaren gärna skulle uppfatta det så när hon försöker blanda ihop inriktning och åtgärder som på något sätt skulle likna varandra — i ena fallet Ingemar Eliassons och Margaret Thatchers insatser. Och så skriver man denna mycket märkliga motion som man — som jag inledningsvis sade — rimligtvis har dåligt samvete för på socialdemokratiskt håll, eftersom man påstår att vi med öppna ögon bedriver en arbetslöshetsskapande politik. Sådant måste tillbakavisas. Vidare säger Anna-Greta Leijon: Vi måste göra det nu, vi måste göra det före midsommar. Nej, inte alls, för nu behöver man inte de här slantarna. Skulle de behövas kommande vinter, är vi beredda att vara med och backa upp att regeringen använder sin finansfullmakt men också att den kommer tillbaka till riksdagen och ber om pengar. Men det kan inte vara riktigt att när vi har ont om pengar så att säga dela ut dem redan på ett tidigt — för att inte säga för tidigt — stadium. Vi är beredda att föra en aktiv och offensiv arbetsmarknadspolitik. Jag beklagar att Anna-Greta Leijon i sin klagan över de här förslagen icke har kunnat bidra med något tillskott i den debatten. Lars-Ove Hagberg frågar: Vill ni ha full sysselsättning med deltidsarbete? Vill man vara litet elak, skulle man kunna svara: Vill ni kommunister införa deltid för alla med er sextimmarsdag? När det gäller marknadsekonomi och andra ekonomiska system vill jag gärna säga att vi bekänner oss till en socialt styrd marknadsekonomi. Den har brister, och därför måste vi både förbättra den och vara påpassliga och se efter hur den fungerar. Men vi är beredda att satsa, inte bara på arbetsmarknadspolitiken utan också på industripolitiska insatser som kan ge nya jobb. Det var ju det som Lars-Ove Hagberg efterlyste.

Fru talman! För ett år sedan kom det ut en liten bok som kunde ha skakat oss politiker som sysslar med arbetsmarknadsoch näringspolitik. Den hette helt enkelt Rätten till lättja. Ni tror kanske att författaren är någon Ö eller att det är samma person som har skapat filmen Sopor. Men så är det inte. Boken är sannerligen inte skämtsam. I inledningen sägs bl.a.: ”Kärleken till arbetet, en dödsmärkt lidelse driven till sådana ytterligheter att den försvagar människans livskraft och bryter ned hennes avkomma. I stället för att kurera denna sinnesförvirring har präster, ekonomer och moralister gjort arbetet till något heligt.” På fullt allvar förs t.o.m. kravet på rätten till lättja fram som ett politiskt krav. Boken skrevs 1880, och författaren är den franske socialisten Paul Lafarque. Den översattes till svenska 1980, och det förklarar i någon mån saken. Vid slutet av 1880-talet såg det minst sagt annorlunda ut för de människor som då fick slita — det var många fler arbetstimmar då än åtta om dagen — och därtill för en mycket låg lön. Dessutom var författaren som sagt socialist långt, långt ute på den politiska skalans vänsterkant, där man möjligen på fullt allvar kan diskutera på det här sättet. I dag låter Rätten till lättja mera som en ingrediens i den efterlängtade semestern. I dag står vi inför ett rakt motsatt och helt annat problem, nämligen att förverkliga rätten till arbete. Jag har tidigare i flera kammardebatter deklarerat min syn på arbetets roll i varje människas liv. Att få göra en arbetsinsats, att ha en' betydelsefull uppgift tillsammans med andra människor — i hemmet eller på arbetsplatsen eller på fritiden — upplevs positivt av alla människor. Den enskilde utformar sin identitet genom att just aktivt delta i en gemenskap som under en stor del av livet utgörs av arbete. Jag tror således inte på talet om att en del människor är lata och att detta är något som man inte kan göra någonting åt. Jag utgår ifrån — och jag förutsätter att alla i det här huset också gör det — att varje individ innerst inne och alltifrån födseln vill uträtta någonting. Alla vill innerst inne ha ett arbete, och de allra flesta får stimulans och vägledning i sin utveckling av föräldrar, lärare, ungdomsledare och arbetsledare. Men en liten procent av varje årskull barn och ungdomar får inte stimulans, får inte stöd, får inte vägledning. Därigenom uppstår risk för att de skall kallas lata, risk för att de kommer utanför gemenskapen och risk för att de blir vad vi kallar utslagna. Det gäller alltså för oss att erbjuda varje människa en möjlighet till sysselsättning, en möjlighet till ett jobb. Men om det också gäller att som förälder och som vuxen, som vägledare, som chef eller som arbetskamrat på en arbetsplats stimulera, stödja och utveckla, så blir det inte tillräckligt att bara erbjuda ett arbete. Vi måste också på sikt ha ambitionen att erbjuda ett meningsfullt arbete. Vi måste stimulera varje individ att ägna sig åt en meningsfull sysselsättning, att göra någonting av sina resurser. Vi måste med andra ord ställa krav. Låt mig nu stanna inför hur vi över huvud taget skall kunna skapa nya jobb i syfte att nå målet full sysselsättning. Arbetsmarknadsministern uttalar med instämmande av utskottets majoritet att det avgörande är den ekonomiska politiken. Det gäller att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, att minska underskotten i statsbudgeten och bytesbalansen. Det gäller att öka industriproduktionen. Frågan om den ekonomiska politiken tillhör egentligen finansutskottets beredningsområde, framhåller utskottet. Detta är förvisso sant, liksom att den ekonomiska politiken skall ägnas en särskild debatt under riksmötets sista två dagar i nästa vecka. Men den ekonomiska politiken har en grundläggande betydelse för storleken av behovet av arbetsmarknadspolitik och olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och inte minst för kravet på enorma miljardbelopp. Det här motiverar några mer övergripande synpunkter. Därtill kommer att socialdemokraterna i sin partimotion kommit med ett påstående som är plumpt och oförskämt. Jag hoppas med tanke på politikernas goda anseende att det har inträffat ett olycksfall i arbetet. Socialdemokraterna påstår faktiskt att regeringen och de borgerliga partierna med öppna ögon fört en arbetslöshetsskapande politik. Jag förutsätter att Anna-Greta Leijon som företrädare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen i den här debatten beklagar övertrampet. Ni kan och ni skall kritisera oss för den förda politiken. Men att påstå att vi avsiktligt utformar vår politik så att antalet arbetslösa skall öka är destruktivt, och sådana debattmetoder gagnar inte saken. Efter denna parentes måste jag få göra en annan reflexion. Regeringsförslagen om den långsiktiga sysselsättningspolitiken borde väl grunda sig på det arbete som utfördes av den sysselsättningsutredning som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen år 1974. Utredningen arbetade i nära sju år. Utredningsarbetet kostade 11 miljoner. Enligt uppgift var 300 personer sysselsatta, helt eller delvis, av utredningen. Vad blev resultatet? Majoritetsförslaget hade två huvudinriktningar — dels en kraftig expansion av den offentliga sektorn, dels ökad planering, ökad planhushållning och ökad statlig styrning av näringslivet. Det var med andra ord förslag som ytterst gällde, liksom nu frågan om s.k. löntagarfonder, vilket slag av samhällssystem vi vill ha. Arbetsmarknadsministern berör i sin proposition sysselsättningsutredningen mera i förbigående. Jag förstår honom! Jag har också noterat att regeringens arbetsmarknadspolitiska riktlinjer och förslag har större likhet med innehållet i moderaterna Margaretha af Ugglas och Sten Svenssons reservation, som var fogad till sysselsättningsutredningens slutbetänkande. Jag har också gjort den iakttagelsen att arbetsmarknadspolitikerna i den socialdemokratiska riksdagsgruppen inte hämtat särskilt mycket inspiration i sysselsättningsutredningens majoritetsförslag. Om vi skall kunna skapa nya arbetstillfällen måste vi föra en ekonomisk politik och en näringspolitik som skapar förutsättningar för lönsamhet i det svenska näringslivet. Detta torde framstå som en självklarhet. Lika självklart är att skall vi få människor och företag att investera kapital i en utbyggnad av en verksamhet, på ett nytt projekt eller på en ny produkt måste bedömningarna om god lönsamhet och räntabilitet vara ganska säkra. I dag är kostnadsläget för högt. Vi har fortfarande svårt att tävla med konkurrerande företag ute på världsmarknaden. Visst blev avtalet mellan SAF och LO måttfullt. Visst blev även övriga avtal måttfulla. Och visst lyckades man undvika en uppslitande och dyr storkonflikt. Men parterna på arbetsmarknaden måste nu i sina analyser och avvägningar prioritera anställningstryggheten. Vad har vi löntagare för utbyte av riominella lönehöjningar som indirekt försämrar tryggheten? Fråga den friställde! Fråga den arbetslöse! Hon eller han som alltmer börjar förstå vad de fackliga organisationernas lönepolitik eller vad den s.k. solidariska lönepolitiken på lång sikt egentligen innebär, blir ännu mer orolig över framtiden. När därtill läggs att det på sikt blir allt kärvare att låna pengar utomlands till de miljardbelopp som vår arbetsmarknadspolitik kostar och kan komma att kosta, då har varje enskild svensk verkligen anledning att känna sig oroad. Jag har stor respekt för Anna-Greta Leijons engagemang och intresse när det gäller arbetsmarknadspolitik. Men av det sätt att döma på vilket hon resonerar och det sätt på vilket hon faktiskt försöker så splittring mellan mittenpartierna och oss moderater, så frestas man att tro att hon skall skaffa svensken jobb i första hand genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Menar Anna-Greta Leijon att det inte spelar någon roll vilken ekonomisk politik som bedrivs? Det skulle vara väldigt bra om hon ville svara på frågan: Instämmer inte Anna-Greta Leijon i tesen, att det bästa sättet att skapa nya jobb är att företagen går med vinst och att vi kan sälja varor ute på världsmarknaden? Vidare sade Anna-Greta Leijon i en passus i sitt inledande inlägg att den höga räntenivån hade skapat särskilda och stora problem för en del företag. Ja, visst kan det vara så, men snälla nån, vi måste ju också beakta inkomstsidan. Åtskilliga företag får samtidigt större ränteinkomster genom den höga räntan. Men det kanske inte är det viktigaste argumentet. Det viktigaste argumentet — och det tycker jag att Anna-Greta Leijon också skall väga in i sitt resonemang — är hur stor del av ett företags kostnader som räntekostnaderna utgör i förhållande till arbetskraftskostnaderna. Mitt resonemang är inte minst realistiskt när det gäller alla de företag som står inför krissituationer. I ett företag som år efter år har gått allt sämre och där minskande vinster utbytts mot ökande förluster känns behovet av radikala, okonventionella lösningar allt starkare. I åtskilliga företag har de anställda man och man emellan exempelvis diskuterat tillfälliga lönesänkningar som en av många lösningar för att radikalt sänka kostnaderna, helt enkelt för att överleva. I motion 2111 av Bengt Wittbom m.fl. framförs sådana tankar. Där anförs också exempel på företag, i vilka sådana lösningar prövats eller diskuterats. Utskottets majoritet säger visserligen att ”det är ett gemensamt intresse för företag och anställda att bevara anställningstryggheten och hålla sysselsättningen uppe, särskilt i tider av nedgång i näringslivet”. Vi moderater vill med det särskilda yttrandet nr 1 i anslutning till arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 markera att vi måste gå i närkamp med denna ”heliga ko”. I den socialdemokratiska reservationen nr 2 värjer man sig för detta nytänkande. Stelbent och nästan reaktionärt — utan förmåga att möta förändringar och svårigheter med nödvändig flexibilitet — missförstår man i stället motionärerna. Man påstår att de föreslagna åtgärderna ensidigt belastar de anställda. När ett företag går dåligt drabbas också ägarna. Det vet kammarens ledamöter. I många aktiebolag, som gått dåligt under senare år, har utdelningar exempelvis uteblivit. Det känner ni också till. Socialdemokraterna föredrar vidare att tala om kravet på en vidareutveckling av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Medbestämmandelagen ger redan i dag stora möjligheter till stort inflytande och stort ansvar för företags skötsel. Det gäller att utnyttja dessa möjligheter. Vidare vill socialdemokraterna ha ökat ekonomiskt inflytande för de anställda genom anordningar av typ löntagarfonder. Menar verkligen ni socialdemokrater att jobben i ett icke lönsamt företag eller i ett företag som befinner sig i akut kris skall räddas med kollektiva löntagarfonder? Hur skall det gå till? Kom inte med argumentet att vi måste ha löntagarfonder för att täcka kapitalbristen. Det finns kapital, men det finns inte investeringsvilja. Vem vill satsa kapital i ett projekt som inte ens ger bankränta? Det har helt enkelt blivit så att företag tjänar mer på räntor än på själva rörelsen. Det har gjorts en studie av 47 börsbolags årsredovisningar för 1978, och denna studie visar att ränteinkomsterna i genomsnitt motsvarade 43 I av dessa företags sammanlagda vinster. De totala vinsterna för dessa företag var 7 miljarder kronor. Därav utgjorde ränteinkomsterna nära 3 miljarder. Här saknades minsann inte kapital. Men det saknades lönsamma projekt. Och då skapas dess värre inga nya sysselsättningstillfällen. Fru talman! Arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadspolitiska riktlinjer och principer hör intimt ihop med den ekonomiska politiken. Jag har här berört en del av de övergripande frågorna. Avslutningsvis vill jag understryka den politiska enigheten om varje människas rätt till ett arbete. Detta kräver inte bara en ekonomisk politik som leder till ett rikt och varierat utbud av jobb. Det krävs också en effektiv arbetsmarknadspolitik och en ständig förfining och förbättring av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Jag vill här särskilt peka på nödvändig heten av rörlighet och flexibilitet. Vi är alla dess värre ense om att vi befinner oss i en nedgångskonjunktur. Det kan med andra ord bli kärvare för de redan arbetslösa men också för de många som i dag hotas av varsel och uppsägning. Därmed ökar kravet på att nalkas problemen än mer okonventionellt, att ompröva gamla sanningar och att pröva nya vägar. Anna-Greta Leijon beskyllde oss moderater för att vara djupt konservativa. Tack för det!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

Fru talman! Alf Wennerfors sade att jag försökte så splittring mellan mittenpartierna och moderaterna. Men såvitt jag vet har man lyckats klara det ganska bra själv — om jag inte tar alldeles fel är moderaterna inte längre med i regeringen. Jag tror alltså inte att ni behöver den hjälpen. Det är plumpt och oförskämt att skriva som vi gjort i motionen, att trepartiregeringen var den första regering som sedan 1930-talet med öppna ögon fört en arbetslöshetsskapande politik, säger Alf Wennerfors. Jag tar inte tillbaka ett ord av det, Alf Wennerfors. Det kan också vara ett svar som jag inte tidigare hann lämna till Elver Jonsson. Det är inte fråga om destruktivitet från oss. De som är destruktiva i dag är de som har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Låt mig bara nämna två siffror och fråga Alf Wennerfors: Varför är det närmare 4 000 människor färre i beredskapsarbeten nu i år än det var för ett år sedan? Varför är det över 17 500 människor färre i arbetsmarknadsutbildning nu än det var för ett år sedan? Var tror Alf Wennerfors att de människorna finns? Ja, inte är de i arbete på öppna arbetsmarknaden. De är arbetslösa. De skulle inte ha behövt vara det. Svaret på frågorna är att politiken är den destruktiva faktorn, och påståendet i den socialdemokratiska motionen är tyvärr riktigt. Och precis som Alf Wennerfors har sagt: Arbetsmarknadspolitiken är bara en del av den ekonomiska politiken, och grunden för den nuvarande situationen är brister i den ekonomiska politiken — bl.a. att man i ingången till konjukturnedgångar stramar åt på ett sätt som alla bedömare är helt eniga om inte kan leda till något annat än ökade svårigheter på arbetsmarknaden. Alf Wennerfors talar om svårigheterna för företagen i det borgerligt styrda Sverige. Jag minns valrörelsen 1976. Då sades det, att blev det bara borgerligt styre, då skulle företagsamheten blomstra som aldrig förr i det svenska samhället. Alf Wennerfors eget inlägg är ett bevis på att det inte blev på det sättet. Det är inte lättja vi behöver i samhället, det håller jag med om. Det är alla människor i arbete. Men det ger man dem tyvärr inte chans till med den borgerliga politiken.

Fru talman! Litet raka och rena besked kommer det i alla fall från Alf Wennerfors. Jag skulle vilja börja med att bemöta det som sades om lättja. Jag tycker att Alf Wennerfors skall vända sig till sina bröder — tilltalsformen är väl sådan på den borgerliga sidan: broder och bröder. Och dessa bröder kanske Alf Wennerfors företräder. Det är de som dömer ungdomar och andra till lättja och sätter stämpeln på människor att de är lättjefulla. Just den reaktion som finns ute i vårt samhälle i dag, och som är så farlig, kommer därifrån. Jag tycker att Alf Wennerfors skall vara mycket försiktig när han talar om lättja och att han verkligen skall ta itu med sina bröder vad gäller den frågan. Sedan till den ekonomiska politiken, som naturligtvis är avgörande i sammanhanget. Jag förstår att moderaternas politik går ut på att vi skall sänka lönerna och jobba mer övertid. Då blir det högre vinster i företagen, och därigenom kan det bli ett och annat arbete. Men Alf Wennerfors kanske glömmer att samtidigt som man får högre vinster görs omfattande rationaliseringar — bortrationaliseringar av personal och rationaliseringar genom ny teknik, arbetstillfällen som inte ersätts. Både Alf Wennerfors och jag har väl erfarenhet av arbetsmarknaden och vet hur det förhåller sig med meningsfullt arbete. Under hela min tid i arbetslivet har jag fått vara med om att det meningsfulla i arbetet undan för undan har tunnats ut. Det har varit Alf Wennerfors bröder som stått för det: Man har styckat upp arbetena, skilt dem från varandra, man har inte haft någon övergripande bild. Yrkeskunskaperna har kommit i andra hand. Det har blivit mer övervakande funktioner, det har blivit monotont och den psykiska pressen har ökat. Att sedan komma och säga — som den moderate Alf Wennerfors gör — att vi skall ha rätt till arbete, och meningsfullt arbete, samtidigt som lönerna skall sänkas och övertiden ökas, medan andra får stå utanför arbetsmarknaden, det tycker jag är litet magstarkt.
Fru talman! Får jag bara fråga herr Hagberg vilket han väljer — att man bara nominellt höjer lönerna och struntar helt i vad det har för verkningar på anställningstryggheten? Om han väljer en sådan utväg, förespråkar han en politik som jag inte kan instämma i. Vi måste nu se litet annorlunda på dessa frågor och pröva nya vägar för att säkerställa det viktigaste för varje anställd löntagare i vårt samhälle, nämligen tryggheten i arbetet. När det sedan gäller Anna-Greta Leijons svar till mig blir jag verkligen besviken. Hur såg det ut 1976, Anna-Greta Leijon? Då började landet uppleva den kris som vi verkligen befann oss i och som berodde på en felaktig ekonomisk politik som hade förts av socialdemokraterna. Kostnadsläget var då så högt att vi icke kunde konkurrera med våra varor ute på världsmark naden. Vilka minskningar av antalet jobb som detta har medverkat till att skapa vet Anna-Greta Leijon lika väl som jag. Den borgerliga regeringen försökte att successivt rätta till förhållandena genom olika åtgärder. Den offentliga sektorn hade samtidigt börjat expandera, och det tar lång tid innan vi på det området kan komma fram till den storlek som är anpassad till landets resurser. Låt mig gå tillbaka till 1976. Jag tror faktiskt inte att någon borgerlig politiker skulle ha sagt till Anna-Greta Leijon att ni med avsikt skulle ha fört den här politiken, för att försätta landet i kris. Det skulle vara mig mycket främmande att uttrycka mig på det sättet. Men Anna-Greta Leijon t.o.m. fäster det på papper, i sin partimotion, och upprepar dessutom från denna talarstol att hon inte tar tillbaka ett enda ord. Detta är mycket beklagligt med tanke på politikernas anseende.

Fru talman! Till Alf Wennerfors vill jag säga att jag väljer en politik för rättvis fördelning av landets resurser både i vad det gäller inkomster och i vad det gäller de ändamål som de får gå till. De skall inte kunna investeras för spekulation eller på områden där de bara berikar de redan rika. Under de gångna åren har snedfördelningen faktiskt ökat ytterligare, och det kan Alf Wennerfors inte bestrida. De skattediskussioner som moderaterna för syftar ju till en ännu större snedfördelning än vad som i dag förekommer. Detta är det som Alf Wennerfors väljer. Han väljer då också att priset för behållet arbete skall vara sänkta inkomster och ökad arbetstid. Det skall vidare bli rationaliseringar och bantningar av den offentliga sektorn. Det är vad Alf Wennerfors väljer. Det är det sätt som han såvitt jag kan förstå vill säkerställa rätten till arbete på. Var det meningsfulla i arbetet skall ligga, mitt i denna gigantiska snedinriktning när det gäller fördelningspolitiken, kan jag inte förstå. Samtidigt går ju mängder av resurser som skapas i vårt samhälle till improduktiva ändamål. Jag tycker att Alf Wennerfors borde ha någon skam i kroppen när han säger att vi skall ha rätt till arbete och även till ett mera meningsfullt arbete. Det betraktar jag som hyckleri i den politiska debatten.
Fru talman! Jag vill inskränka mig till att fråga Alf Wennerfors varför det nui år är närmare 4 000 färre människor i beredskapsarbete än förra året och varför det är över 17 500 människor färre i arbetsmarknadsutbildning än förra året. Varför är arbetslösheten högre nu, Alf Wennerfors?
Fru talman! Herr Hagberg säger att han står för en rättvis fördelning av landets resurser. Då vill jag fråga honom: Är det en rättvis fördelning när vi i vårt land för en lönepolitik som försätter allt flera företag i svårigheter, ja, t.o.m. i konkurs, vilket ytterst drabbar hans och mina kamrater? Tycker han att det är en rättvis fördelning? Det kan jag inte ställa upp bakom. När det gäller orsakerna till utvecklingen på arbetsmarknaden, Anna Greta Leijon, vet både hon och jag att de borgerliga regeringarna och de borgerliga partierna sedan 1976 har försökt att rätta till den ekonomiska politiken och skapa förutsättningar för att åstadkomma nya jobb. Vi har ännu inte helt lyckats, och det beror på en hel del omständigheter. Bl. a. är vi inte ensamma om att ha problem. Vi har också fortfarande svårigheter när det gäller vårt stora behov av t.ex. importerad olja. Vi har alltså fortfarande en hel del problem att brottas med som skapar svårigheter på arbetsmarknaden i form av viss ökad arbetslöshet. Med tanke på alla de svårigheter som vi har bakom oss och de svårigheter som vi ännu har är ändå arbetslösheten väldigt liten, Anna-Greta Leijon. Den är inte på något sätt acceptabel, men den är inte katastrofal i jämförelse med många andra länders mycket höga arbetslöshetssiffror. Här är vi, såvitt jag förstår, helt överens om att för de människor som blir arbetslösa skall vi ställa upp så mycket vi någonsin kan. Men Anna-Greta Leijon vill ju främst lösa problemen med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag säger inte nej till dem, men jag vill i första hand lösa problemen genom att föra en riktig ekonomisk politik som skapar förutsättningar för nya jobb i näringslivet.

Fru talman! Rätten till arbete är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Denna rättighet skall gälla ungdomar såväl som äldre, kvinnor såväl som män. Ett meningsfullt arbete har stor betydelse för den personliga utvecklingen för varje människa. När riksdagen i dag har att ta ställning till 1980-talets arbetsmarknadspolitik är det viktigt att målet, den fulla sysselsättningen, intar den speciella ställning som den bör göra. Att ha ett arbete innebär en ekonomisk trygghet för individen samtidigt som det skapar självkänsla och social gemenskap. Att drabbas av arbetslöshet innebär för många människor en personlig tragedi. Risken för utslagning är stor. Därför är det nödvändigt att bibehålla en hög ambition när det gäller sysselsättningspolitiken. Utformningen av den ekonomiska politiken är naturligtvis av avgörande betydelse för våra möjligheter att upprätthålla den fulla sysselsättningen. Vi måste föra en ekonomisk politik som leder till att vi skapar nya arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och inte minst då inom de mindre och medelstora företagen. Ett decentraliserat näringsliv innebär att arbetstillfällen kan skapas där arbetskraften finns. Satsning på de alternativa energikällorna kommer att ge värdefulla sysselsättningsmöjligheter. Vi måste bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra länder så att vi kan finna avsättning för våra produkter. En positiv utveckling inom tillverkningsindustrin är den bästa garantin för att vi skall skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn. Att utbyggnaden under 1980-talet inte kan ligga på samma höga nivå som under 1970-talet torde stå klart för alla, men en viss utbyggnad är nödvändig för att klara av t.ex. sjukvård och barnomsorg. Även inom den offentliga sektorn är besparingsåtgärder nödvändiga med tanke på det kärva ekonomiska läget. Men det är viktigt att noga analysera sysselsättningseffekterna av dessa besparingar. Jag vill här framhålla att utskottet kraftigt har understrukit att arbetslösheten icke får användas som en regulator i den ekonomiska politiken. Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring målsättningen arbete åt alla, och trots det stora antalet reservationer från socialdemokratiskt håll kan man konstatera att vi ändå i stor utsträckning är överens om den arbetsmarknadspolitik som regeringen för och avser att föra framöver. Tack vare denna offensiva satsning har vi lyckats att hålla arbetslösheten på den nivå vi har gjort, och jag utgår ifrån att så skall bli fallet även i fortsättningen. Självklart måste ambitionen vara att alla som kan ta ett arbete också skall ha möjlighet att få ett sådant. I jämförelse med andra europeiska länder — det har också omnämnts tidigare i debatten i dag — har vi lyckats bra att under rådande lågkonjunktur hålla arbetslösheten på den nivå vi har gjort. Antalet arbetslösa under april månad uppgick till 87 000 personer, vilket motsvarar 2 Jo av arbetskraften. Detta innebär att arbetslösheten faktiskt har fortsatt att minska något i jämförelse med föregående månader. När man lyssnade till Anna-Greta Leijon kunde man få en annan uppfattning, och därför har jag sett det som angeläget att återge den verkliga dagssituationen. I den socialdemokratiska partimotionen nr 2106 hävdas — det har också varit uppe här i debatten tidigare — att regeringen för första gången sedan 1930-talet med öppna ögon för en arbetslöshetsskapande politik. Ett sådant uttalande är naturligtvis inte med verkligheten överensstämmande. Faktauppgifter om sysselsättningens utveckling och arbetslöshetens storlek talar om något annat. Det grundlösa uttalandet i motionen har socialdemokraterna förståndigt nog inte följt upp i någon av sina reservationer. Däremot gjorde ju Anna-Greta Leijon detta med önskad tydlighet här från talarstolen för en stund sedan. Genom att hävda något sådant bidrar man inte på ett konstruktivt sätt till breda samförståndslösningar om offensiva åtgärder för att skapa arbete åt alla. När arbetslösheten i Sverige i början av 1970-talet låg på drygt 110 000, vilket Anna-Greta Leijon glömde att nämna i sitt anförande, kritiserade vi från centerns sida inte socialdemokraterna för att medvetet föra en politik som innebar ökad arbetslöshet. Vi var för uppriktiga för att föra en sådan debatt. De riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som regeringen föreslagit har utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Utvecklingen på arbetsmarknaden de senaste månaderna inger emellertid oro. Därför är det, som regeringen föreslagit, nödvändigt att öka de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Antalet kvarstående lediga platser har minskat betydligt i förhållande till samma tidpunkt förra året. Vidare har antalet varsel om personalinskränkningar legat på en hög nivå under de senaste månaderna. Regeringens förslag i kompletteringspropositionen innebär tidigareläggning av offentliga byggen, ytterligare medel för arbetsmarknadsutbildning så att den totala volymen kan omfatta ca 130 000 elever under kommande budgetår samt ökade möjligheter för beredskapsarbeten och industribeställningar. Socialdemokraterna är inte tillfredsställda med regeringens förslag utan har föreslagit ytterligare insatser. Utskottsmajoriteten har för sin del ställt sig bakom regeringens förslag men noterat att det längre fram på hösten och vintern kan bli aktuellt med ytterligare insatser. Dessa överväganden får då göras med beaktande av den rådande situationen på arbetsmarknaden. Tyvärr är det mycket som talar för att det blir nödvändigt för regering och riksdag att vidta ytterligare åtgärder, men genom finansfullmakten har regeringen möjligheter att snabbt ingripa, och därför finns det ingen anledning för riksdagen att i dag ta ett beslut om ytterligare insatser. Låt oss, Anna-Greta Leijon, inte i förväg döma den sittande regeringen för handlingsförlamning! Jag är övertygad om att den kommer att bli handlingskraftig även på det här området. Jag trodde inte att det var fftämmande för Anna-Greta Leijon att vi från centerns sida under en lång följd av år drivit decentraliseringsfrågorna, men så tycks vara fallet; det är den enda slutsats jag kan dra efter hennes angrepp på centern för att vi skulle ha ställt oss bakom moderaternas uppfattning om decentralism. Vi anser det nämligen vara riktigt att man i samband med den parlamentariska utredningen om AMS också undersöker möjligheterna att ytterligare decentralisera verksamheten. Det är detta frågan gäller och icke någonting annat. Till betänkandet har vi från centern fogat en reservation när det gäller starthjälpen vid flyttning. Vi har godtagit att starthjälpsbeloppen blir skattefria, men vi har inte accepterat att skattebefrielsen samtidigt skall utgöra en kraftigt ökad stimulans till flyttning. Enligt vår mening bör starthjälpen justeras ned med tanke på vad skatteeffekten genomsnittligt kan innebära. Vi anser att beloppen bör reduceras med hänsyn till skattebefrielsen och uppgå till 4 000 resp. 2 000 kr. Fru talman! Anna-Greta Leijon uppmanade oss i centern att öppna ögonen. Jag kan försäkra Anna-Greta Leijon att vi i centern inte vid något tillfälle har haft ögonen slutna när det gällt att aktivt medverka till att värna om sysselsättningen. Så skall fallet bli också i fortsättningen. Med det anförda vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 6 och i Övrigt till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Arne Fransson slutar med att säga att centerpartiet inte har haft ögonen slutna någon gång när det gällt att bevaka sysselsättningen och arbetslösheten. Men trots det är centerpartiet ansvarigt i en regering som i år håller de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna lägre än de skulle behöva vara och arbetslösheten högre än den skulle behöva vara. Trots det är centerpartiet med i en regering som i ingångsskedet till lågkonjunkturer stramar åt den ekonomiska politiken. Trots det är centerpartiet med i en regering som bygger färre bostäder än vi har gjort på årtionden i det här landet. Arne Fransson vet precis lika väl som jag att bostadsbyggande inte bara behövs med hänsyn till alla de bostadssökande utan också är oerhört viktigt för människornas sysselsättning. Inte bara byggnadsarbetare utan många andra är beroende av detta. Men jag förstår Arne Fransson. Det är inte med slutna ögon man har gått in i den här politiken, det är inte med slutna ögon centern, folkpartiet och moderaterna för sin ekonomiska politik. Det är med öppna ögon — och det är precis vad vi har sagt. De ekonomisk-politiska åtgärder som den borgerliga regeringen har vidtagit leder till arbetslöshet. Nu är man inte ens beredd att ställa upp med de pengar som behövs för att som ett sista försvar mot den öppna arbetslösheten sätta in de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vi tycker att detta är mycket beklagligt. Vi tycker också det är synnerligen beklagligt att de två mittenpartierna, när de nu blivit av med moderaterna ur regeringen, inte ens då kastar loss från denna politik.
Fru talman! Anna-Greta Leijon kan vara helt lugn. Jag sade i mitt anförande att den nuvarande regeringen kommer att ha en så stark ställning att vi kan se framtiden an med tillförsikt. I regeringspropositionen har man sagt att visar sig situationen framöver för besvärlig — och det finns som jag sade tidigare, tyvärr tecken som tyder på att detta kan bli fallet — har regeringen möjlighet att använda sig av finansfullmakten. Man har alltså möjligheter att handla mycket snabbt och sätta in nödvändiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag tror att detta för dagen kan vara till fyllest. Bostadsbyggandet i landet har minskat, det är bara att konstatera. Det är naturligtvis viktigt att finna former för en stimulans till ökat bostadsbyggande. Men det är också viktigt att det finns avsättning för bostäderna. Där spelar ju t.ex. prisbildningen också en avgörande roll. Jag hoppas vi kan finna lösningar och förslag som leder till att vi framöver får ett ökat bostadsbyggande. Det tror också jag är nödvändigt för att kunna skapa arbetstillfällen inom denna sektor. Den ekonomiska politiken spelar naturligtvis en stor roll i sammanhanget. Anna-Greta Leijon är väl inte ffrämmande för de nödvändiga åtgärder som har vidtagits för att vi skall bli konkurrenskraftiga gentemot andra länder och finna avsättning för våra produkter. Hade vi fortsatt den politik som socialdemokraterna förde fram till 1976, då hade våra förutsättningar att finna avsättning för produkterna varit ännu mindre än de är i den situation som råder i dag tack vare de insatser som de regeringar gjort som suttit i kanslihuset sedan 1976.

Fru talman! Får jag allra först be kammarens ledamöter och särskilt arbetsmarknadsutskottets ledamöter om överseende med att jag inte kunde närvara när debatten tog sin början. Anledningen var att starten sammanföll med regeringens ordinarie torsdagssammanträde. De riktlinjer för den framtida arbetsmarknadspolitiken som riksdagen i dag behandlar baseras bl.a. på det arbete som den s.k. sysselsättningsutredningen utfört. Det är alltså en nästan tio år gammal debatt som i dag når sin kulmen. Frågan om närmare studium av nya tendenser på arbetsmarknaden togs upp i början av 1970-talet. Folkpartiet och centern väckte 1973 en partimotion med krav på en utredning med anledning av dessa nya trender på arbetsmarknaden. Jag vill citera några meningar ur den motionen. ”Centerpartiet och folkpartiet kräver —-—— i denna motion att en statlig parlamentarisk utredning, en sysselsättningsutredning, snarast tillsätts med uppgift att skyndsamt analysera den långsiktiga utvecklingen på sysselsättningens område. Utredningen bör också avge förslag till åtgärder —— =.” Detta motionsyrkande avslogs av den dåvarande socialistiska majoriteten. Någon tid senare ställde sig emellertid, om jag minns rätt, Metallindustriarbetareförbundet vid sin kongress bakom ett krav med liknande innehåll. År 1974 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen sysselsättningsutredningen. Utredningen arbetade, Alf Wennerfors, i fem år — jag har räknat ut att det inte var sju år. Rätt skall vara rätt. Utredningen avgav ett stort antal betänkanden och rapporter. Fyra propositioner har baserats i sin helhet eller delvis på den här utredningens arbete. Det har handlat om regionalpolitik, om åtgärder för handikappade och om arbetsmarknadspolitiken vid ett par tillfällen. Slutbetänkandet kom 1979 och ligger i vissa delar till grund för den proposition om riktlinjer för den framtida arbetsmarknadspolitiken som vi i dag behandlar. Jag drar denna historik för att erinra om bakgrunden. Om den kan man kanske fälla åtminstone två kommentarer. För det första kan man säga att det går långsamt och är omständligt att utreda och besluta om en ny inriktning av politiken i Sverige, men man kan för det andra lika gärna säga att vi går noggrant och seriöst till väga. Nya trender var, som jag sade, märkbara på arbetsmarknaden i början av 1970-talet. I den meningen var en bred utredning motiverad. Samtidigt är nog erfarenheten den att man lägger en mycket svår uppgift på en och samma utredning, om man kräver att den skall sammanfoga allt som har sysselsättningskonsekvenser. Uppgiften blir så väldig att den ekonomiska situation i vilken förslagen skall förverkligas hinner förändras alltför mycket. Det är vad som har skett när det gäller sysselsättningsutredningen. Det är ingen kritik mot utredningen. Det var svårt att förutse vilka omställningsproblem som svensk ekonomi skulle ställas inför, bl.a. som en följd av de olika oljechockerna. Vi skall nog emellertid dra slutsatsen att fortsatt utredningsarbete på sysselsättningsområdet bör vara väl preciserat och gå så snabbt att verkligheten inte hinner springa förbi utredare och beslutsfattafe. Arbetsmarknadspolitiken är ett komplement till den ekonomiska politiken—det har understrukits här tidigare. Utan arbetsmarknadspolitik kan inte den ekonomiska politiken förverkligas. Om man strävar i olika riktningar misslyckas man. Därför måste arbetsmarknadspolitiken liksom den ekonomiska politiken samordnas och anpassas till det rådande ekonomiska läget, som ju kännetecknas av balansbrister i den svenska ekonomin. Balansbristerna är stora och djupgående. De mest påtagliga tecknen på detta är underskotten i statsbudgeten och i bytesbalansen men också den låga investeringsnivån. Underskotten är inflationsdrivande, samtidigt som de beskär den stabiliseringspolitiska handlingsfriheten. Underskotten äventyrar den fulla sysselsättningens politik. Den mest angelägna uppgiften för den ekonomiska politiken under de närmaste åren är därför att komma till rätta med balansbristerna i den svenska ekonomin. Det är alltså nödvändigt att föra en stram ekonomisk politik med offensiva inslag. Arbetsmarknadspolitiken är rätt upplagd ett sådant offensivt inslag. Jag vill stryka under det, eftersom man inte sällan hör talas om arbetsmarknadspolitiken som ett slags defensiv åtgärd. Regeringen har med det här synsättet som grund gjort undantag för arbetsmarknadspolitiken och för arbetsmarknadsverket när det gäller annars nödvändiga neddragningar i statlig verksamhet och hos statliga myndigheter. Av samma anledning föreslås nu att ytterligare 1,5 miljarder kronor skall satsas på olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För att vi skall kunna återställa balansen i våra utrikesaffärer måste industrin byggas ut. Det blir därmed en central uppgift för den ekonomiska politiken och därmed också för arbetsmarknadspolitiken. Den expansion av näringslivet som är möjlig måste hjälpas fram, och de som arbetar i problemföretag måste så smärtfritt som möjligt beredas tryggare anställning. De riktlinjer för den framtida arbetsmarknadspolitiken som har föreslagits utgår från denna ekonomiska situation och baseras i övrigt på beprövade idéer. Det innebär att olika insatser krävs för att utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden skall finna varandra. När så inte sker, måste man söka efter anledningen och sätta in relevanta åtgärder som löser problemen. Om det t.ex. är så att de arbetssökande och de lediga platserna inte ”finner varandra”, är platsförmedlingen den riktiga utvägen, och den skall då effektiviseras. Om det visar sig att de arbetssökande har bristfällig utbildning och därför inte får arbete, är det vidareutbildning eller omskolning som skall erbjudas. Om det är så att en arbetssökande har alltför nedsatt prestationsförmåga för att kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, kan den kostnad som inte täcks av arbetsprestationen kompenseras. Om det är så att efterfrågan på arbetskraft temporärt är alltför låg, kan vi starta projekt som ger sysselsättning. Detta är att tillämpa en socialt styrd marknadsekonomi. När efterfrågan och utbud inte möts av sig själva skall man påverka och förändra både utbud och efterfrågan, men låta bli att ta över besluten, vare sig för den arbetssökandes eller anställarens vidkommande. Utifrån dessa principer har vi genom åren byggt upp en omfattande och effektiv platsförmedling och introducerat och kraftigt expanderat arbets marknadsutbildning, yrkesintroduktion och lärlingsutbildning. Vi har infört en särskild subvention i form av lönebidrag för att handikappade skall få anställning i den öppna marknaden. Vi har också genom många år använt oss av särskilda beredskapsarbeten och andra statliga arbeten för att brygga över en för låg spontan efterfrågan på arbetskraft. När man skall utforma de framtida riktlinjerna och principerna är det naturligt att först se tillbaka, för att ett ögonblick fundera över hur de medel som hittills har använts har fungerat. Vid en sådan titt i backspegeln finner vi att arbetslöshetstiderna har ökat, samtidigt som det tar längre tid att tillsätta de lediga platser som ändå finns. Svårigheterna för nytillträdande att komma in på arbetsmarknaden har också ökat. Den här s.k. paradoxen, att det både finns arbetslöshet och lediga platser, är den dominerande förändringen på arbetsmarknaden under 1970-talet. Man kan av denna anledning konstatera en trendmässig ökning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna, oberoende av konjunkturläget. För varje lågkonjunktur har det krävts ökade insatser jämfört med närmast föregående lågkonjunktur. Detta innebär att arbetsmarknadens funktionssätt allmänt uttryckt har försämrats. Orsakerna till den ökade trögheten på arbetsmarknaden kan man finna såväl hos arbetskraften som hos arbetsgivarna. Skall vi kunna bevara den fulla sysselsättningen, måste vi ha en arbetsmarknad som kännetecknas av rörlighet och anpassningsförmåga. Det är tre parter som svarar för denna anpassning på arbetsmarknaden — arbetsgivarna, alla kategorier, de arbetssökande och staten. Om 1970-talets utveckling mot ständigt ökande arbetsmarknadspolitiska utgifter skall kunna brytas, måste arbetsgivarnas och de arbetssökandes del av ansvaret öka. Vi måste alltså bryta en utveckling som innebär att allt fler människor behöver sysselsättas utanför den reguljära arbetsmarknaden för att få ett arbete. En central uppgift för den framtida arbetsmarknadspolitiken blir därför att försöka lösa arbetslöshetsproblemen inom ramen för de lediga platser som finns. Det kommer att ställa krav på ökad rörlighet såväl yrkesmässigt som geografiskt. Industriarbete måste bli attraktivare bland ungdomar och kvinnor. Utbildning och vidareutbildning måste bli ännu viktigare inslag i arbetsmarknadspolitiken. Vi måste också våga säga att pendling och flyttning är nödvändiga ingredienser, samtidigt som vi skall göra allt för att undvika att återvända till 1960-talets ensidiga flyttning från norr till söder. Slutsatsen av de nya trenderna på arbetsmarknaden är inte att vi behöver en helt ny arbetsmarknadspolitik. Vi kan bygga vidare på de beprövade idéerna men anpassa de praktiska förslagen till den aktuella situationen. Vi gör det när vi bl.a. föreslår att de expansiva företagen skall kompenseras för arbetsgivaravgifterna för den nettoökning av antalet anställda som man redovisar i början av 1982 jämfört med början av 1981. Vi gör det när vi hjälper in de långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden genom att ta en del av lönekostnaden. Vi gör det när vi föreslår att människor i skyddat arbete skall stimuleras till att ta jobb på den öppna marknaden. Det faktum att allt större insatser har behövts för att överbrygga skillnaderna mellan de sökandes önskemål och förutsättningar och arbetsgivarnas krav har lett fram också till förslaget om s.k. anställningskontrakt. De arbetsgivare som anställer svårplacerade borde få lägre lönekostnader genom en sänkning eller ett slopande av en särskild avgift som övriga arbetsgivare har som inte tar på sig detta ansvar. Denna princip bör nu närmare prövas. Alla dessa förslag och fler därtill är exempel på hur man kan arbeta med marknadsekonomin för att få bästa effekt. De bygger på övertygelsen att vi skall slå vakt om en marknadsekonomi och en fri handel. Det är därför naturligt att vänsterpartiet kommunisterna inte ansluter sig till dessa riktlinjer. Om så hade skett hade jag känt mig orolig. Kännetecknande för senare års utveckling har också varit de täta strukturkriserna. De är dess värre inte slut. De förslag som jag nu nämnt bidrar emellertid till att underlätta en sådan strukturomvandling som är nödvändig för att det svenska näringslivet skall kunna klara konkurrensen med andra länders. I vissa lägen måste dock extraordinära insatser sättas in för att sysselsättningsproblemen skall kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Därför föreslås i propositionen ett instrument anpassat för dessa situationer, nämligen förslaget om omställningsbidrag. Om stora strukturförändringar var kännetecknande för 1970-talet, kommer samma sak att gälla för 1980-talet. Ett par av dessa strukturförändringar kanske är nya, eller kommer i vart fall att bli förstärkta jämfört med 1970-talet. Jag tänker för det första på den strukturförändring som det faktiskt är fråga om när vi måste anpassa den offentliga sektorns expansion till en lugnare takt och för det andra på den expansion av datoriseringen som vi naturligtvis kommer att märka av under 1980-talet. Båda dessa strukturförändringar anses ju ibland riskera särskilt kvinnornas sysselsättning. Enligt min mening behöver så inte vara fallet. Om vi skall kunna återställa balansen i vår ekonomi krävs, som jag nämnt, en expansion inom industrin. Det kommer att krävas att fler anställs inom industrin. Utbudet av arbetskraft kommer till stor del att bestå av kvinnor. Därför är det nödvändigt att industrin accepterar kvinnor och att fler kvinnor accepterar industriarbete. Det ligger enligt min mening ett egenvärde i att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. En spridning av kvinnorna på flera yrken skulle också göra dem mindre sårbara vid olika konjunkturer och strukturomvandlingar. Hittills har det hänt väldigt litet på detta område — snarare har det traditionella könsrollsmönstret på arbetsmarknaden förstärkts under 1970 talet just på grund av den offentliga sektorns expansion. Det sägs ofta att en lägre takt i ökningen av den offentliga sektorn är ett hot mot jämställdheten. Man är då fast i föreställningen att det är i den offentliga sektorn kvinnorna skall arbeta. Det hindrar emellertid inte att man samtidigt ställer krav på en mindre segregerad arbetsmarknad. Men de båda resonemangen går ju inte ihop. Vi måste i stället se till att kvinnorna får och vill ta de arbeten inom industrin som måste till för att lösa den ekonomiska krisen. Samma, enligt min mening, förenklade synsätt förekommer när det gäller datoriseringens effekter. Datoriseringen drabbar kvinnorna, och alltså är datoriseringen ett hot mot jämställdheten, kan man höra. Men det är ju ofta de rutinbetonade arbetsuppgifterna som försvinner. Jämställdheten ökar ju inte, om kvinnorna får behålla dessa uppgifter. Därför bör datoriseringen kunna leda till att kvinnor får intressantare och mer stimulerande arbetsuppgifter genom att de rutinbetonade arbetsuppgifterna datoriseras. Men detta sker naturligtvis inte av sig självt. En passiv attityd till den stora förändringen av arbetsmarknaden och av arbetets innehåll som datoriseringen innebär kan i värsta fall leda till att kvinnorna i stället blir arbetslösa. Därför måste kraven på inflytande och utbildning tillgodoses. Datoriseringen kan och måste göras till ett vapen för ökad jämställdhet i stället för att vara ett hot mot jämställdheten. Nu går vi mot en svår tid. Utsikterna för hösten och vintern är djupt oroande. Ur sysselsättningssynpunkt negativa faktorer sammanfaller: den internationella lågkonjunkturen slår hårt mot den svenska arbetsmarknaden och strukturförändringarna inom både den offentliga sektorn och näringslivet rullar vidare med temporärt svagare efterfrågan på arbetskraft som följd. Men vårt utgångsläge för att klara denna omställning är bättre än de flesta andra länders. Låt oss ta vara på det, finna tröst i det och förvalta det på rätt sätt. Vi har en beprövad arbetsmarknadspolitik att falla tillbaka på. Vi har en låg tolerans både politiskt och bland allmänheten mot arbetslöshet. Vi är överens om att det är värt stora uppoffringar för att hålla arbetslöshetsspöket ifrån oss. Vi har också en effektiv och väl utbyggd administration för ändamålet. Sverige har t.ex. tre gånger så många arbetsförmedlare som de övriga nordiska länderna tillsammans. Arbetsmarknadsverket och dess regionala och lokala organisation är vana vid att snabbt få i gång de satsningar som behöver ske. Vi har vidare ansvarstagande parter på arbetsmarknaden, som medverkar både i förslagsställandet och i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. De har visat, senast i år, att de också medverkar i en ansvarsfull ekonomisk politik genom att teckna avtal som på sikt stärker svenskt näringslivs konkurrenskraft. Inför vintern har vi vissa outnyttjade marginaler i arbetsmarknadspolitiken. Inom arbetsmarknadsutbildningen kan vi till vintern öka antalet elever med drygt 20000 jämfört med dagsläget. Samma gäller personer i beredskapsarbete. Även här kan vi öka antalet sysselsatta. Stora resurser måste även under kommande år avdelas för att undvika att vi hamnar i den situation som många andra länder med liknande problem i utrikesaffärerna har drabbats av. Det sätter solidariteten i nationen på prov. Vi som har ett arbete måste vara beredda på uppoffringar för att hjälpa dem till arbete eller utbildning som går arbetslösa. Det innebär att vi måste kunna acceptera relativt sett större nedskärningar på andra områden för att värna om sysselsättningen. Av budgetpropositionen framgår t.ex. att av den ökning som totalt föreslås inom arbetsmarknadsdepartementets område på 1 miljard kronor går ca 600 milj.kr. till förstärkta insatser för de handikappade. Det är ett uttryck för en sådan prioritering. Av det totala anslaget går ca en fjärdedel till de handikappade. Även i den arbetsmarknadspolitiska propositionen, som behandlas här i dag, är generellt sett förslagen inriktade på de grupper som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden, och därtill återfinns förslag som särskilt riktar sig till ungdomar och handikappade. Allt detta går tillbaka på synsättet att det är en bra hushållning att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik, och den främsta resurs som vi har att tillvarata och hushålla med är människors vilja att arbeta. Det är därför tillfredsställande att det här synsättet finns kvar som en gemensam politisk egendom. För trots många hårda, kritiska ord från socialdemokraterna måste det enligt min mening medges att det finns — om man använder en positiv läsart — en bred politisk enighet om de grundläggande värderingarna när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Låt oss ta det som utgångspunkt för tider som stundar.

Fru talman! Först bara några ord om kvinnorna och den offentliga sektorn. Det handlar ju inte bara om den offentliga sektorn som arbetsmarknad för kvinnorna. Den offentliga sektorn betyder oerhört mycket från andra synpunkter när det gäller jämställdheten. Barnomsorg, kollektivtrafik och utbildning är några exempel. Den biten skall man inte glömma bort. Ingemar Eliasson sade att vi i första hand måste försöka lösa arbetslöshetsproblemen inom ramen för de lediga platser som finns. Tidigare under dagen har jag inte räknat upp särskilt många siffror, men jag skall räkna upp några nu. 87 000 människor är öppet arbetslösa, 100 000 är deltidsarbetslösa och 128 900 är föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Många av dessa skulle säkert vilja ha någon av de lediga platserna på den öppna arbetsmarknaden. Det är ju inom ramen för dessa lediga platser som man skall lösa de här människornas problem. Alltså 87 000 arbetslösa, 100 000 deltidsarbetslösa och 129 000 som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De nyanmälda lediga platserna var i april 70 000, de kvarstående knappt 47 000 — hälften mot förra året. Det här räknestycket går inte ihop, och hur mycket de arbetslösa än anstränger sig för att anpassa sig till de lediga platserna räcker dessa platser inte till. Det som måste till om vi skall kunna klara situationen nu är framför allt en annan ekonomisk politik, och den måste regeringen ta ansvar för. Ingemar Eliasson sade att det stundar dystra tider med tanke på nästa år. Den bedömningen delar jag helt. Han säger att vi väl måste förvalta det hyggliga utgångsläge som vi har. Vår kritik går ut på att det är just det som ni inte gör. Ni förvaltar inte utgångsläget väl, ni lyssnar inte på de krav som AMS, LO och TCO kommer med för att vi skall kunna rätta till de problem som vi har framför oss. Ingemar Eliasson talar, liksom andra, mycket om enigheten. Men jag vill påminna om att det är önskedrömmar. Den svenska arbetsmarknadspolitiken är uppbyggd av socialdemokrater. Vi ömmar varmt för den. Vi kan tyvärr inte ställa oss bakom de riktlinjer som Ingemar Eliasson nu drar upp. Detta framgår klart av vår reservation 1. Grunden saknas. Arbetsmarknadspolitiken är en del av den ekonomiska politiken, men den saknas i den borgerliga regeringens politik. Det är i dag en djup oenighet i dessa frågor, Ingemar Eliasson.

Fru talman! Jag och vpk är oroliga med tanke på framför allt dagens uppväxande generation. Det finns inte en ekonomisk politik, en industripolitik och en arbetsmarknadspolitik som är inriktad på att ge alla ett arbete, och det är vi oroliga för. Men arbetsmarknadsministern är tydligen inte orolig. Han säger att vi skall ha en socialt styrd marknadsekonomi. Det sociala i denna skall uppenbarligen vara, att när kapitalkrafterna själva inte klara problemen, skall samhället gå in och avhjälpa arbetslösheten. Samtidigt hänvisas det till att samhället har svåra ekonomiska problem. Då frågar man sig: Klarar vi då av sysselsättningen? Kan denna marknadsekonomi vara social? Mitt svar är nej. Vi satsar nu på balans i utrikeshandeln, med en ohämmad exportinriktning. Där har vi en obalans. Med den nuvarande politiken och åtstramningen kommer vi också att få en svår obalans på vår hemmamarknad och i vår konsumtion. Det finns inga arbeten på den reguljära arbetsmarknaden i sikte som skulle kunna suga upp nuvarande och kommande arbetskraft utanför denna arbetsmarknad. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern: Hur skall vi kunna klara den fulla sysselsättningen? Måste det inte sägas ifrån i klartext snart? Hur mycket arbetslöshet tål vi? Vilka åtgärder skall kunna ge oss jobben? Vi kan ju inte bara nonchalera dataoch elektronikutvecklingen, strukturomvandlingen och rationaliseringen. Utslagningens mekanism finns fortfarande. I vårt arbetsliv slår vi dagligen ut människor. Hur skall vi klara deras problem? De handikappade skall vi stimulera att gå in på den reguljära arbetsmarknaden, och vi prioriterar dem vid anslagstilldelningen, säger arbetsmarknadsministern. Men vad ger det för effekt för de handikappade? Det är ju den stora frågan. Skall de fortfarande vara utanför den reguljära arbetsmarknaden, som de hittills har varit och som de troligen också kommer att vara? Och så har vi det här med ungdomen. Rörligheten skall avse både yrket och bostadsorten, vilket betyder att det blir arbetsgivarnas marknad. Man skall alltså anpassa sig och flytta dit där arbetena finns. Var kommer då de nya arbetena att finnas? Hittills har rörligheten för de arbetande bara gällt flyttning inom landets gränser. Längre har man inte kommit, eftersom det är fullt på andra håll i världen. Men kapitalet har inte samma gränser. Det kan utan vidare flyttas utanför landets gränser, och det är detta som gör att det framdeles är oroande med avseende på industrisysselsättningen. Det är väl inte bara en kvinnofråga, dvs. att man skall acceptera kvinnor inom industrin. Det gäller väl också att volymen inom industrin skall öka. Man kan väl inte bara fråga sig om kvinnorna skall arbeta inom industrin.

Fru talman! Anna-Greta Leijon tog upp en passus där jag framhöll att vi måste försöka lösa mera av problemen inom ramen för de lediga platser som ändå finns. Hon gick uppenbarligen emot det synsättet. Detta är anmärkningsvärt och litet oroande. Här rör det sig om en omläggning som arbetsmarknadsstyrelsen, regeringen och — som jag faktiskt trodde — också riksdagen var överens om borde ske. Det innebär nämligen, att om man hittar en ledig plats för de arbetssökande, får man en varaktig lösning på hans eller hennes problem på ett annat sätt än om man tar till ett beredskapsarbete eller liknande. Detta betyder dock att sökprocessen kan ta litet längre tid, men när man hittat det varaktiga arbetet är lösningen så mycket bättre. Erfarenheterna från lågkonjunkturperioden 1977/78 var att man i det dagliga arbetet nog tog till de här åtgärderna litet väl tidigt. Därför stod den arbetssökande inför en liknande situation efter ett halvår utan att ha blivit särskilt mycket klokare. Av just denna anledning är det angeläget att platsförmedlingen återfår den centrala roll i arbetsmarknadspolitiken som den tidigare haft. Om detta råder som sagt inga delade meningar mellan arbetsmarknadsverket och regeringen. Det är beklagligt om inte också Anna-Greta Leijon har denna inställning. Bara för att vi sätter platsförmedlingen i centrum ökar emellertid inte de lediga platserna. Men vi måste försöka bryta ned det motsatsförhållande som finns och har funnits mellan de arbetssökande och de lediga platserna. Arbetsplatserna måste ställas om, arbetsgivarna rucka på sina krav och de arbetssökande ändra sina attityder och önskemål, så att vi kan ta till vara de jobb som trots allt finns på marknaden. Det är problematiskt att här i dag diskutera med Anna-Greta Leijon av den anledningen att hon uppenbarligen har litet svårt att hålla isär det korta och'det långa perspektivet. Anna-Greta Leijon blandart.o.m. ihop det som har hänt denna vinter och det som är aktuellt inför nästa vinter. Låt mig om denna vinter säga att vi har anslagit exakt de resurser som arbetsmarknadsverket bedömde var erforderliga för arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete. Vissa trögheter i systemet har dock gjort att man inte har kommit upp i de volymer som man hade räknat med. En anledning är just synsättet att man ger den sökande bättre hjälp, om man söker litet längre tid bland de lediga platserna. Men resurserna har alltså funnits, och såvitt jag vet harinte Anna-Greta Leijon och socialdemokraterna föreslagit en enda krona ytterligare för att täcka kostnaderna för de 4000 personer som — vilket Anna-Greta Leijon gör ett så stort nummer av — saknas bland beredskapsarbetarna. Det är inget egenvärde att ha en stor volym på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, utan dessa är motiverade av strävan att hjälpa ut de arbetssökande på den reguljära arbetsmarknaden. Inför nästa vinter har vi ökat på resurserna både för arbetsmarknadsut bildningen, som skall komma upp till 20 000 fler årselevplatser än i dag, och för beredskapsarbetena. Vi har infört ett nytt bidrag som skall stimulera efterfrågan hos de expansiva företagen. Vi har infört särskilda investeringsstimulanser. Vi tidigarelägger statliga byggen, och vi har gjort insatser på bostadspolitikens område för att motverka en oroande tendens bland byggnadsarbetarna. Så det längre perspektivet. Det handlar här mycket om den ekonomiska politiken — jag ger Anna-Greta Leijon rätt i detta. Men frågan är hur vi kommer till rätta med de underskott som vi i dag har. Såvitt jag kan förstå inser också socialdemokraterna att en lägre ökningstakt är nödvändig när det gäller den offentliga sektorn. Vi kan inte fortsätta att låna till en högre konsumtion än vad våra egna resurser räcker till. Men socialdemokraterna vill inte dra ner lika mycket som regeringen. Skillnaden på den kommunala sidan är i storleksordningen en procentenhet. Socialdemokraterna föreslår en expansion på 2 96, medan regeringen har talat om 1 26. Detta kan man i och för sig diskutera, men min fråga blir: Var skall detta utrymme tas? Vilken statlig verksamhet är det som i stället skall stryka på foten? Vilka besparingar i den statliga verksamheten som regeringen inte har föreslagit vill Anna Greta Leijon föreslå? Om det inte finns något att hämta där, undrar jag: Vilka skatter skall ökas, och hur stor sänkning av den reala inkomsten skall löntagarna vidkännas därför att Anna-Greta Leijon skall få igenom sin politik? Det går inte att bara lasta det ena på det andra utan att summan blir så stor att upplåningen ökar utomlands. Det skulle vara intressant för många att få en förklaring till hur denna ekvation går ihop. Det enda sättet att trygga sysselsättningen på sikt är att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft gentemot utlandet, så att vi kan återställa balansen i våra utrikesaffärer. Mitt svar till Lars-Ove Hagberg är alltså att vi skall trygga sysselsättningen på sikt genom att förstärka näringslivets konkurrenskraft. Det förutsätter att vi har en lägre ökningstakt på den offentliga sidan. Det förutsätter att vi stimulerar industrins investeringar. Det förutsätter att arbetsmarknadspolitiken underlättar för industrin att få arbetskraft och att arbetskraften intresserar sig för industrin. Det är alltså ett vidmakthållande av den fria världshandeln och en socialt styrd marknadsekonomi som vi skall använda oss av när vi återvänder till balans — inte de planer och den byråkrati som jag föreställer mig föresvävar Lars-Ove Hagberg. Vi vill undvika den ofrihet och den sänkning av välfärden som detta skulle innebära. Detta kommer naturligtvis att ta tid, och därför måste en aktiv och omfattande arbetsmarknadspolitik vara det inslag som vi nu förlitar oss till för att hjälpa dem som drabbas av omställningarna under den tid som de pågår. Det förutsätter i sin tur en solidarisk inställning hos andra i samhället. Det går inte att önska att behålla alla utgifter och samtidigt önska att vi skall öka resurserna till arbetsmarknadspolitiken. Den ekvationen går bara inte ihop.

Fru talman! Jo visst, Ingemar Eliasson, skall vi försöka få ihop de lediga platser som finns med de arbetssökande. Vi har väldigt starkt betonat arbetsförmedlingens roll. Men det viktiga i dagens läge är ju, att hur man än vänder och vrider sig så räcker inte de lediga platserna på långt när till alla de människor som är arbetslösa. Det är där vi har det stora problemet i dag. Vi har haft borgerliga regeringar sedan 1976. Under den tiden har det hänt väldigt många negativa saker med den svenska ekonomin. Vi har stora underskott, stora obalanser, som Ingemar Eliasson också har talat om. Och ju längre detta land styrs av borgerliga regeringar, desto värre ser det ut att bli. Underskottet i statsbudgeten beräknas nu att bli flera miljarder större än vad regeringen själv räknade med så sent som i januari. Ingemar Eliasson ställer en lång rad frågor till mig om vad vi skall göra i den ekonomiska politiken. Ibland är det värt att lyssna till de: gamla ordspråken, och det finns ett som talar om att man först skall sopa framför den egna dörren. Jag tycker att det gäller i allra högsta grad i fråga om den ekonomiska politiken. Vad skall vi göra åt arbetsmarknadspolitiken? Jo, vi menar att vi trots detta läge inte får försätta fler människor i arbetslöshet. Vi säger — och det kanske kan tyckas rått — att det faktiskt är bättre att låna pengar till beredskapsarbeten än att låna pengar till arbetslöshetsunderstöden. Det är den senare politiken som regeringen är inne på. Ingemar Eliasson är själv medveten om de mycket stora risker som finns för att vi i det här landet i höst och i vinter kommer att drabbas av en mycket stor arbetslöshet. Det påstås att det tidigare var moderaterna som höll tillbaka Ingemar Eliasson när han ville satsa på en framsynt ekonomisk politik och en framsynt arbetsmarknadspolitik. Visa nu att moderaterna är ute ur regeringen och gör någonting! Men gör någonting snart, för annars är det för sent.

Fru talman! Det är nog mera en from förhoppning, om man tänker sig att mittenregeringen skulle förändra sin politik radikalt bara därför att den nu inte längre har moderaterna med sig. Anna-Greta Leijons fromma förhoppning att arbetsmarknadsministern skulle ändra politiken i grunden tror jag att vi kan lämna därhän. Den socialt styrda marknadsekonomin måste väl ändå utgå ifrån att man skall försöka lösa de problem som finns i det här landet i dag. Vi väntar oss en stor arbetslöshet, det kan ingen förneka. I det läget skall vi alltså underordna oss den fria världshandeln. Det är inte fråga om att vi skall försöka motverka den, utan vi skall passivt underordna oss den fria världshandeln. Regeringen gör ingenting, utan låter kapitalet och storfinansen styra industripolitiken och hoppas att man den vägen skall skapa några jobb. Detta är ju vad som händer i dag i finansoch industripolitiken i vårt land, och det är detta som är så beklagligt. Just genom att man överlämnar den delen av arbetsmarknadspolitiken till dem som har kapitalet och låter dem göra som de vill, får vi de effekter vi har i dag. Industrin kommer näppeligen 4 Riksdagens protokoll 1980/81:158-159 att öka sin volym genom exportinriktningen. Vi vet ju att exempelvis elektroniken skapar jobb, men att den samtidigt slår ut massor av människor, och det blir troligen fler. Vad gör man åt det? Vad gör man åt strukturomvandlingen i basindustrin och inom andra grenar av industrin? Vad gör man åt de hårdhänta rationaliseringarna, som enligt vad regeringen säger är till just för att öka lönsamheten i företagen? Vad händer? Jo, vi lever i en spekulationsekonomi, och den gör man inte heller någonting åt. Det är detta läge som skapar arbetslösheten, som gör att det inte blir några jobb på den reguljära arbetsmarknaden i industrin och som utarmar hela bygder. Det gäller ju att föra en politik — även en handelspolitik — som befrämjar den svenska utvecklingen och som anpassas efter de svenska behoven. Det måste väl ändå vara grundläggande för varje svensk. När det sedan gäller industrins anpassning vill jag beröra ytterligare en sak, och det gäller kvinnor och andra grupper. De skall tydligen anpassa sig till industrin. Det är det stora numret i vad det gäller kvinnor. Men vad hjälper det att kvinnor anpassar sig till industrin, när villkoren där i dag fortfarande är lika hårda, om inte hårdare. Vad hjälper det, när inte industrin vill anpassa sig till de krav som kvinnor, ungdomar och andra ställer? I det här fallet vill inte regeringen eller arbetsmarknadsministern och andra som har att göra med de här frågorna ingripa i någon grad, utan man vill snarare underlätta för industrin och kapitalet att bedriva sin verksamhet.

Herr talman! Med den inställning som Lars-Ove Hagberg har till industrins förmåga går det naturligtvis inte alls. Det är en djup pessimism inför näringslivets möjligheter att klara de nya påfrestningarna, de nya omställningsbehoven. Jag skulle gissa att det ändå är en ideologiskt motiverad pessimism, eftersom Lars-Ove Hagberg inte vill ha ett fritt näringsliv och en fri världshandel. Så har det låtit många gånger förr inför stora omställningar: Det här kommer inte att gå. Men just genom en helt annan inställning hos både företagarna och de anställda, nämligen att omställningar både när det gäller utbildning, maskinell utrustning och produktval etc. måste ske, har svenskt näringsliv kommit igen. Vi måste tro på och hjälpa fram en sådan omställning också inför de här problemen. Anna-Greta Leijon tycker att det är bättre att låna till beredskapsarbete än till arbetslöshetsersättningar. Jag delar den meningen. Vi har det synsättet, som också Elver Jonsson utvecklade här tidigare, att den helt övervägande delen av vår arbetsmarknadsbudget skall användas för utbildning eller sysselsättningsskapande åtgärder och inte till den mer passiva åtgärden att bara betala ut understöd. Vi skall dock erkänna att det är en dyrare politik. Men vi menar att den är värd sitt pris därför att vi får någonting tillbaka. Vi får prestationer utförda. Vi får utbildning som gör det lättare för de arbetsökande att klara jobben. Jag frågade nu inte om det var det Anna-Greta Leijon ville låna till, utan jag frågade hur den större expansionen av den offentliga sektorn skulle finansieras. Ett sätt att lösa sysselsättningsproblemen är naturligtvis att tillåta en högre expansionstakt, en större efterfrågan på arbetskraft, framför allt hos kommunerna. Men det måste finansieras. Det finns i huvudsak två vägar. Den ena är att man håller tillbaka annan offentlig, dvs. statlig, konsumtion. Jag frågar då: Vilka besparingsåtgärder, som regeringen inte har föreslagit eller kommit på, vill Anna-Greta Leijon föreslå? Eller om det skall ske genom att den privata konsumtionen hålls tillbaka — vilka skattehöjningar är det då Anna-Greta Leijon föreslår? Och hur långt vill Anna-Greta Leijon gå när det gäller att sänka reallönen för svenska löntagare? Det här är frågor som jag tycker kräver svar. Anna-Greta Leijon får ursäkta om det blir ett antal frågor, men eftersom de inte finns besvarade i reservationerna tillåter jag mig att resa dem här. Det är inte så att vi bara kan lägga det ena på det andra och tro att vi kan öka på skuldbördan. Räntorna håller på att bli den helt dominerande och snabbast ökande kostnadsfaktorn i den statliga budgeten. Av den socialdemokratiska reservationen framgår det att man inte ansluter sig till de riktlinjer som regeringen har lagt fast i propositionen. Jag trodde ett tag att det var ett slags misstag eller att pennan hade halkat, men nu understryker ju och förtydligar Anna-Greta Leijon att socialdemokraterna inte längre står kvar vid de riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken som har gällt sedan åtminstone 10-15 år tillbaka. Det är mycket anmärkningsvärt att socialdemokraterna nu i opposition går ifrån de principer som hittills har varit grundläggande, nämligen att man justerar och korrigerar en marknadsekonomi när den inte leder till önskvärt resultat på arbetsmarknaden, dvs. i det här fallet när alla inte kan få sysselsättning. I reservationen kan man inte utläsa vilket annat system som socialdemokraterna numera tänker gå in för. Jag hoppas det inte är en bekännelse till den bokstavliga och mera renläriga socialismen.

Herr talman! Min uppgift i behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 är att kommentera några av s-reservationerna. Den stora mängden socialdemokratiska reservationer får ses i ljuset av att behandlingen inte har varit ett försök från majoritetspartierna att få till stånd s.k. breda lösningar. Man har lyckats att, i stort sett utan att ändra något i propositionen, lotsa den genom utskottet. Anna-Greta Leijon har i sitt anförande tagit upp de övergripande uppfattningarna från den socialdemokratiska utskottsgruppen, och därför kan jag direkt ge mig på att kommentera några av våra reservationer. Den första reservation som jag skall kommentera är reservation nr 7, som handlar om traktamenten vid dubbel bosättning. Utskottsmajoriteten avfärdar vårt motionsyrkande utan några egentliga argument. Att det gäller dem som har de största kostnaderna för flyttning, t.ex. barnfamiljer, ger inte majoriteten anledning till någon argumentering. Har propositionen sagt hur det skall vara, finns det ingen anledning till hänsynstagande till dem som drabbas! Nästa reservation, nr 8, behandlar villkoren för bidrag till ombytessökande m.m. Det skall konstateras att utskottsmajoriteten lotsar ett SAF-krav vidare. Arbetsmarknadsministern har valt att bortse från AMS, LO och TCO etc., som helt delar s-reservanternas förslag. Litet svårförståeligt är att majoriteten inte ens har vågat sig på ett studium av dessa frågor. Som skäl för att den socialdemokratiska motionen skall avslås säger man att det inte finns anledning att införa en allmän flyttningsstimulans för ombytessökande. Varför stimulans? Det skall i stället ses som en möjlighet. Ett annat argument mot vårt förslag är enligt majoriteten: ”Liksom hittills bör de fortsatta försöken syfta till att genom en ökad frivillig rörlighet i de mest utsatta regionerna förbättra möjligheterna för lokalt bundna arbetssökande att där få arbete.” Vad är detta? Om det som vi påstår skulle bli positiva effekter för bl.a. den lokalt bundna arbetskraften, vore det då inte anledning att studera den frågan? Med en krystad formulering avstyrker man vårt förslag. Reservationen nr 9 gäller stöd till byggnadsarbetare för veckopendling. Majoritetens ståndpunkt är ett exempel på att begränsade erfarenheter och kunskaper om arbetslivet styr fel i slutsatserna. Om propositionsskrivaren eller utskottsmajoriteten vore på det klara med byggnadsarbetarnas speciella förhållanden, skulle motionen 615 av Nils-Olof Gustafsson m.fl. ha bifallits. Det vore rimligt, när människor arbetar långt från hemorten under långa tider och därmed gör en insats på bekostnad av familjeliv och annat som är naturligt för de flesta, att de då skulle ha möjligheten att i varje fall vid varje veckoslut åka hem. Det är både socialt och mänskligt motiverat. Utskottsmajoritetens tassande runt en dimmig skrivning i propositionen verkar närmast löjligt. Att dessa resor skall kunna företas med flyg även om reseavståndet är under 50 mil borde vara en självklarhet. Att den rörlighet som vi har bland byggnadsarbetarna är en tillgång för samhället är helt klart. Några kommentarer till reservationen nr 10. Vi föreslår en utredning i syfte att på ett bättre sätt än f. n. ge de människor som byter arbete och bostadsort stöd i den nya miljön. Vi pekar i motionen på att det har visat sig möjligt att klara den servicen från samhället och andra i samband med den statliga utlokaliseringen för några år sedan. Utskottsmajoritetens motivering för avstyrkande kan tyda på att majoriteten inte har läst vår motion. Först delar majoriteten vår uppfattning om det angelägna i att stödja människor som byter arbete och bostadsort. Sedan föreslås avslag på motionskravet med följande: ”Hur man skall gå till väga för att generellt öka informationsoch serviceinsatserna har utskottet inte med utgångspunkt i motionen kunnat bilda sig en uppfattning om.” Vi har krävt att ett utredningsarbete skall påbörjas och att utredningen skall ge svar på dessa frågor. Slutsatsen är från majoriteten: I och med att socialdemokraterna inte ger besked om vad utredningen skall komma fram till blir det ingen utredning. I reservationen nr 12 föreslår socialdemokraterna en utvidgning av direktiven i den nya kommittén om arbetsmarknad. Vi säger i vår reservation att utbildningsfonder i företagen utöver den tidigare avsedda stabiliseringspolitiska funktionen kan tillföras betydelsefulla personalpolitiska uppgifter. Vi exemplifierar med att fondmedlen skall kunna användas för att ge de anställda en fördjupad yrkesutbildning. På tio rader avfärdas vårt yrkande av majoriteten. Några ord om reservation 13, som gäller stödvillkoren för utbildning vid permitteringshot. Utskottet följer regeringens proposition vilket betyder att 20-kronan inte skall villkoras med oförändrad sysselsättningsgrad. Vi kräver att företagen skall ersätta personal som slutar vid företaget under bidragsperioden. Regeringens förslag innebär ett bidrag till företagen, inte till dem som är eller riskerar att bli arbetslösa. Till sist, herr talman, har jag att kommentera reservation 28 om riktlinjer för fackligt inflytande på frågor om statligt stöd. Vårt krav att arbetsmarknadsstöd endast skall utgå till företag som har kollektivavtal i branschen är ett viktigt krav. Det är egentligen den enda garanti som finns för att stödet inte skall ges till företag som inte är seriösa. Argumentet att det skulle innebära avtalstvång är inte relevant. Ingen kan tvingas att ta emot arbetsmarknadsstöd. Departementschefen konstaterar att de företag som kommer i åtnjutande av olika former av statligt stöd följer de kollektivavtal som gäller och att de även i övrigt rättar sig efter arbetsmarknadens spelregler. I dessa spelregler ingår att en arbetsgivare endera tillhör arbetsgivarorganisation eller har s.k. hängavtal. Att LO och TCO genom en skrivelse har framfört dessa krav viftas bort av regering och utskottsmajoritet. Dessa organisationer — LO och TCO -— vet att de företag som saknar avtal till mycket stor del inte på något sätt följer några av andra ingångna avtal. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 7—10 samt till reservationerna 12, 13 och 28 liksom till de övriga socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1980/81:21, som vi i dag debatterar i kammaren, ägnas frågorna om ungdomen och arbetsmarknaden en särskild uppmärksamhet. Jag har för avsikt att i mitt inlägg begränsa mig till just dessa frågor. Låt mig då inledningsvis, herr talman, konstatera och slå fast vårt lands förmåga att under lång tid hålla arbetslösheten på en internationellt sett utomordentligt låg nivå. Motsvarande siffror för ungdomar utgör inget undantag, även om stora regionala skillnader — i likhet med förhållandena i andra länder — förekommer och måste upplevas som synnerligen besvärande. Kännetecknande för ungdomsarbetslösheten är också att den kraftigare varierar med konjunkturerna än den totala arbetslösheten i landet. Intressant i det sammanhanget är att notera att den genomsnittliga arbetslöshetstiden för ungdomar däremot varit i det närmaste konstant och oberoende av de ändå ganska kraftiga konjunktursvängningarna under 1970-talet. Andra grupper på arbetsmarknaden redovisade däremot ej samma stabilitet över tiden, vilket är en ganska intressant iakttagelse. Mot bakgrunden av 1970-talets erfarenheter kan man då ställa frågan: Hur kommer 1980-talets arbetsmarknad att gestalta sig, särskilt med tanke på de stora ungdomskullar som under detta årtionde kommer att göra sin entré på arbetsmarknaden? Jag menar, herr talman, att det är väsentligt att man, då man diskuterar riktlinjer för 1980-talets arbetsmarknadspolitik, har någon uppfattning om vilka faktorer — politiskt påverkbara eller ej — som kan förväntas spela en avgörande roll under 1980-talet. Vi vet, eller borde veta, att en kraftfull sanering av svensk ekonomi under 1980-talet är nödvändig för ett bibehållet välstånd under 1990-talet. Balansen måste återställas i utrikesbetalningarna och budgetunderskottet kraftfullt pressas ned i enlighet med den dåvarande trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram från i vintras. Kravet blir alltså expansion i den svenska ekonomin; industrikapaciteten måste utnyttjas bättre och gradvis byggas ut. Samstämmighet råder också om behovet av att dämpa ökningstakten i den offentliga sektorn, även om den exakta procentnivån är föremål för en ganska livlig debatt. Om vi i stort är överens om denna beskrivning av en gradvis överföring av nya resurser från den offentliga sektorn till industrisektorn, särskilt exportsektorn, måste detta självfallet få påtagliga konsekvenser för 1980 talets arbetsmarknad och då inte minst för ungdomarna. Vilken beredskap finns det inom exempelvis utbildningsoch arbetsmarknadspolitikens område för att man skall kunna svara upp mot de konkreta krav som återställandet av balansen i vår svenska ekonomi ställer i vad gäller den framtida arbetskraften? När, på vilket sätt och i vilken utsträckning kommer de ungdomar som under 1980-talets andra hälft blir färdiga med sin utbildning att märka dessa nya krav och önskemål i sitt utbildningsoch yrkesval? Med tanke på å ena sidan hur snabbt insatserna/resursöverföringen måste ske inom svensk ekonomi och å andra sidan hur långsamt — av naturliga skäl — förändringar sker inom utbildningsväsendet, må det vara mig tillåtet att uttrycka vissa tvivel om hur vi i tid skall lyckas med denna förändring. Jag är övertygad om att många nya grepp måste användas, om vi skall lyckas med konststycket att slussa in på arbetsmarknaden de hundratusentals ungdomar som utbildas under 1980-talet. Gamla s.k. etablerade sanningar — dogmer och trossatser — kommer med stor säkerhet inte att överleva 1980-talet. Ett exempel på sådana kan gälla grundskolans konstruktion med ett sammanhållet högstadium. Ett annat exempel kan gälla arbetsfördelningen mellan å ena sidan ett relativt slutet skolsystem och å andra sidan arbetslivet utanför skolan. Under trepartiregeringens tid har visserligen vissa förändringar skett — men det behövs flera och större. Ett tredje exempel kan vara lönepolitiken. Man har i dag enligt min uppfattning orimligt höga ingångslöner, i relation till de löner som utgår för människor som varit anställda längre och som har större yrkesskicklighet. Inte minst den tekniska och ekonomiska utveckling som sker i vår omvärld kommer också — om vi själva inte gör något — att effektivt påminna oss om detta, och ofta på ett mindre behagligt sätt. Självfallet kommer denna utveckling att påverka hela arbetsmarknadens, inte bara ungdomarnas, situation. Men genom framsynthet och öppenhet har vi på ungdomssidan de största möjligheterna att få till stånd en högre grad av anpassning mellan framtida behov av arbetskraft samt utbildningsoch yrkesval. Det är nödvändigt att vi så snabbt det är möjligt når konkreta resultat i denna anpassningsprocess. Arbetsmarknadspolitiken kommer med all säkerhet att få tillräckligt med problem med den redan etablerade arbetskraften, som utan tvivel kommer att få mycket större bekymmer i denna omställningsprocess. Som ett genomgående drag i den proposition som vi i dag behandlar och riktlinjerna där löper talet om en bättre anpassning mellan efterfrågan och utbudet av arbetskraft. Det gäller en bättre anpassning beträffande yrkesval, boende och utbildning. Detta gäller inte minst ungdomen. Från moderat håll hälsar vi denna inriktning med stor tillfredsställelse. Över huvud taget genomsyras propositionen 1979 80:21 i vad gäller ungdomsfrågorna av de principer för ansvarsfördelning mellan skolan och arbetsmarknadsverket som riksdagen för snart ett år sedan fastlade i samband med beslut om nya åtgärder för att främja ungdomens utbildning i gymnasieskolan. Med hänvisning till skolans särskilda uppföljningsansvar för ungdomar i 16-17-årsåldern betonar utskottet att arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder i form av arbetsmarknadsutbildning och beredskapsåtgärder skall begränsas. I reservation nr 22 vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 reserverar sig socialdemokraterna till förmån för att generösa dispensregler bör tillämpas under tiden den 1 juli 1981—den 30 juni 1982 för att ge 16-17-åringar beredskapsarbete. Då utskottet förra året tillstyrkte regeringens förslag om bl.a. 40 veckors yrkesintroduktion och 4 veckors introduktionsprogram för utbildning, framhöll utskottet samtidigt att beredskapsarbetenas omfattning fick bli beroende av i vilken utsträckning gymnasieskolan kunde ta emot dessa elever. Skolöverstyrelsen har nu till uppgift att följa utvecklingen i landet på detta område, och man skall före årsskiftet till regeringen lämna en samlad redovisning. Utan att föregripa en sådan samlad redovisning tror jag mig ändå kunna påstå att de många erfarenheter som strömmar in i huvudsak är goda, även om det finns brister. Men sådana är givetvis till för att avhjälpas. Utskottet delar i stort den uppfattning som AMS i en skrivelse till regeringen framför, att en kraftigt ökad utbyggnad av beredskapsarbeten för ungdomar icke är önskvärd. I avvaktan på SÖ:s samlade bild av skolans hittillsvarande insatser bör därför en restriktiv hållning intas vad gäller beredskapsarbeten för 16-17 åringar. Trots en genomsnittligt relativt kort arbetslöshetsperiod för ungdomar mellan 16 och 19 år — den uppgår till ungefär tio veckor — finns självfallet grupper som av skilda orsaker uppvisar betydligt längre arbetslöshetsperioder. Genom införande av ett särskilt rekryteringsstöd för långtida arbetslösa ungdomar borde förhoppningsvis dessa ungdomars inträde på arbetsmarknaden underlättas. Stöd skulle utgå med 40 96 av lönekostnaden under tolv månader. För att vara aktuell för detta stöd måste man ha varit arbetslös i en sammanhängande period av fem månader. Utskottet tycker att den högre stödnivå som socialdemokraterna föreslår är för hög och menar att den bör reserveras för grupper som har större problem, bl.a. handikappade, där stödnivån alltså är 75 90. Utskottet menar vidare att tre eller fem månaders ”kvalifikationstid” — om man får använda ett sådant ord — är en avvägningsfråga och får bli föremål för ny prövning om erfarenheterna skulle tala för detta. I reservation 23 begär socialdemokraterna att riksdagen redan nu skall ta ställning till en definition av begreppet ”praktik” i anställningsskyddslagen. Socialdemokraterna hänvisar till att sysselsättningsutredningen en gång i tiden lagt fram en sådan definition. Utskottsmajoriteten konstaterar att den numera upplösta anställningsskyddskommittén hade som en av sina deluppgifter att klarlägga vilka former av praktikarbete som enligt anställningsskyddslagen skall berättiga till tidsbegränsade anställningar. En särskild departementspromemoria har utarbetats på grundval av kommitténs arbetsmaterial. Denna PM remissbehandlas nu. Mot denna bakgrund finns inget skäl att nu ta ställning i sakfrågan och föregripa sakbehandlingen av den aviserade propositionen i höst. Likaså avvisar utskottet ett socialdemokratiskt förslag om att ge länsar betsnämnderna befogenhet att tvångsvägen ta fram önskvärt antal praktikplatser för obligatorisk praktik. Utskottet menar i år liksom tidigare att man i SSA-rådens regi på frivillighetens väg borde uppnå samma resultat genom samverkan. Socialdemokraterna i utskottet reserverar sig i reservation nr 23 till förmån för sitt framförda förslag. Enligt min mening vore det djupt olyckligt om berörda parter inte på frivillig väg genom samverkan kunde lösa denna viktiga fråga. Även om det på vissa håll i landet, där behovet av praktikplatser kan vara mycket stort, tidvis kan vara ganska besvärligt att få fram dessa platser, finns det inte mycket som talar för att man tvångsvägen i längden skulle uppnå ett bättre resultat. Det angelägna i att få fram dessa praktikplatser behöver inte ett ögonblick ifrågasättas. På den punkten kan vi alla vara överens. Enligt min mening bör det därför nu vara önskvärt att man från arbetsgivarsidan ytterligare inventerar sina resurser för att om möjligt i än större omfattning kunna erbjuda denna form av praktikjobb. Det är då också viktigt att samhället i sitt lagstiftningsarbete undanröjer onödiga regler och bestämmelser som verkar hämmande eller upplevs som hämmande på anskaffningen av praktikplatser och därmed försvårar för ungdomen att få en första gedigen kontakt med arbetsmarknaden. Kanske borde man från socialdemokratiskt håll ha tänkt i sådana nya banor innan man som vanligt krävde nya styrmedel och tvingande åtgärder. Herr talman! Frågan om praktikbegreppet ger mig vidare anledning att avslutningsvis något kort beröra den rådande arbetsrättens roll för ungdomens möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Låt mig då konstatera att det i denna debatt om arbetsrättens roll givetvis finns övertoner — men allteftersom erfarenheterna vunnits står det klart för allt större grupper i det här landet att en översyn av gällande lagar och regler inom bl.a. arbetsrätten med stor sannolikhet skulle innebära kortare eller längre arbetstillfällen för tusentals ungdomar som i dag inte får chansen. Kraven på rejäla möjligheter för provanställningar har i dag sådan tyngd ute i samhället och framförs från så skiftande håll att man har all anledning att förvänta sig genomgripande förändringar och förbättringar härvidlag iden av arbetsmarknadsministern aviserade propositionen till hösten. Stora förväntningar knyts nu till denna proposition — från moderat sida kommer vi noga att följa denna viktiga fråga då den senare kommer upp för behandling. Herr talman! För ungdomens möjligheter att få ett arbete spelar den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet en helt avgörande roll. Alla tidigare talare har kraftigt betonat detta. Men ungdomarnas möjligheter att på sikt få ett stadigvarande arbete som de trivs med är också i hög grad beroende av möjligheten att över huvud taget komma in på arbetsmarknaden — genom utbildning, feriearbete, praktikjobb eller provanställning i olika former. Det borde vara en första rangens uppgift för oss politiker att på alla tänkbara sätt undanröja hinder och stimulera ungdomens kontakt med arbetsmarknaden — även om det på vissa håll skulle innebära genomgripande förändringar av utbildningssystemet, arbetsrätt m.m. Herr talman! Hundratusentals ungdomar kommer under 1980-talet att strömma igenom vårt utbildningssystem i akt och mening att skaffa sig en utbildning för ett framtida arbete. Lika många ungdomar kommer att stå på tröskeln till en arbetsmarknad som av många upplevs som främmande och kanske skrämmande. Visst kommer detta att innebära problem, men låt oss ändå se dessa ungdomar som en enorm resurs, som det här landet har all anledning att på alla sätt få stimulera och utveckla. På oss politiker och på arbetsmarknadens parter faller ett tungt ansvar att på ett begåvat sätt sätta denna resurs i arbete. Skulle vi, genom vår oförmåga att anpassa utbildningssystem och arbetsmarknad till morgondagens nya och föränderliga krav, komma att misslyckas, kommer domen över vår oförmåga att falla tungt. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på de socialdemokratiska reservationerna 21, 22 och 23 och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag måste ge en replik till Anders Högmark — kanske inte så mycket i vad gäller betänkandet som i vad gäller hans slutsatser rörande arbetsrättens roll. Anders Högmark säger att den kommer att bli föremål för översyn och ändring. Det är bra att vi får de signalerna utan krusiduller. Dessutom säger Anders Högmark att reglerna för provanställning skall ändras, och det gör han därför att det kommer signaler från många håll om att gällande bestämmelser tar bort arbetstillfällen för ungdomar. Anders Högmark: Kom med bevisen! Jag tillhörde under en tid arbetsskyddskommittén, som arbetade med de här frågorna, och innan kommittén sprack på grund av att statsministern berättade vad som skulle hända med resultaten av kommitténs förslag gjordes undersökningar i vad gällde provanställningar och hinder för ungdomar att få jobb, med nuvarande lagstiftning. Man kan inte av de undersökningarna dra någon som helst slutsats i linje med det som Anders Högmark nu anför. Det här är naturligtvis de gamla vanliga moderata angreppen mot en arbetsrätt som vi har krigat oss fram till och måste kriga för att behålla. I varje fall skall ni inte lyckas fördärva arbetsrätten någon längre tid, det kan jag garantera!
Herr talman! Det är de vanliga moderata angreppen på arbetsrätten, säger Lars Ulander. Ja, det är angrepp på och kritik av gällande arbetsrätt på punkter där den efter ett antal år visar att den inte fungerar i praktiken, att den försvårar för en stor grupp ungdomar att få en första gedigen kontakt med arbetsmarknaden. Visserligen finns det möjlighet till provanställning genom slutande av kollektivavtal — jag är medveten om detta — men det finns företag i det här landet som inte önskar ha kollektivavtal. Och dessa många gånger ganska små företag representerar ändå en väsentlig del av arbetsmarknaden och en viss typ av företag, som kan vara ganska lämpliga att komma in i för ungdomar som kanske har vissa problem. Och jag menar att lagstiftaren inte bara kan sitta och vänta på att de här parterna skall träffa kollektivavtal om provanställning. Jag anser att det bör finnas mycket klart uttalat från lagstiftaren att provanställning skall få förekomma och att tillämpningen av lagen skall vara mycket generös. Regler kan alltid missbrukas. Och missbruk kommer säkert att förekomma när det gäller provanställningar, men missbruk skall beivras. Man får inte ha en så dogmatisk inställning som Lars Ulander har, så att man inte — när erfarenheterna år efter år talar för det — kan ompröva gamla trossatser och dogmer. Jag tror det är nödvändigt med omprövning inför 1980-talet. Gör man inte en sådan kommer man att få uppleva ett mycket besvärligt 1980-tal!
Herr talman! Anders Högmark säger att jag har en dogmatisk inställning. Det är nog inte så, utan det är helt enkelt en mycket praktisk inställning. Jag har praktisk erfarenhet av arbetsmarknadslagarna och av hur man praktiserar arbetsrätten ute i arbetslivet. Jag kan garantera att resonemanget om att man måste ändra arbetsrätten för att ge ungdomar jobb bara är ett argument man använder för att försöka luckra upp de här reformerna. Jag tror inte att jag avslöjar någon stor hemlighet om jag säger att hela arbetet med arbetsrätten var ett rött skynke för moderaterna under hela den tid det genomfördes. Det är klart att de gör allt de kan för att försöka förändra arbetsrätten i negativ riktning för dem som i det här fallet har nytta av reformerna, nämligen arbetstagarna.
Herr talman! Jag tycker att det är en dogmatisk inställning, när man inte kan uppfånga de signaler som finns på arbetsmarknaden. Tusentals småföretagare framför enträgna önskemål om att kunna få använda provanställningsmöjligheter för ungdomar. Lars Ulander säger att han inte är dogmatisk utan att hans inställning grundas på praktisk erfarenhet. Jag har en mycket bestämd känsla av att man lyssnar på de signaler man önskar höra — inte på andra. Det innebär, herr talman, att Lars Ulander menar att de signaler som kommer från företagare och de önskemål som kommer från näringslivet och de mindre företagen är helt ogrundade och inte äger något berättigande. Inga nya ungdomar skulle komma in på arbetsmarknaden, om man kunde göra förändringar just i fråga om provanställning. Det finns nu så många signaler från skilda håll, från olika politiska schatteringar, att Lars Ulander väl snart tillhör en liten, exklusiv minoritet som visar total likgiltighet inför de krav som kommer från de mindre företagen. Det är bättre att mer ägna sig åt de praktiska problemen och mindre åt historiebeskrivning av arbetsrättens tillkomst.

Herr talman! De minuter som jag har till mitt förfogande kommer jag att ägna åt ungdomsarbetslösheten, som har blivit ett av de allvarligaste problemen i vårt samhälle. Det finns många orsaker till ungdomsarbetslösheten. De verkar var för sig eller i samverkan. Därför finns det inte heller några enkla lösningar på problemen. Ett är emellertid alldeles klart: man måste ha flera nya jobb. Det räcker inte med att fördela de lediga jobb som finns. Inte räcker det heller med att konstatera att arbetslösheten ökar och låta det stanna därvid, som man gör i den reviderade budgeten. Ungdomsarbetslösheten drabbar olika beroende på kön och region. Den är större och svårare att bemästra i skogslänen. Invandrarungdomar och flickor har det speciellt bekymmersamt. Ett observandum är också att arbetslöshetstidens längd för ungdomar under de senaste åren ökat oroväckande. Vi socialdemokrater kan inte acceptera det slöseri med mänskliga resurser som det innebär att många ungdomar i ett tidigt skede slås ut från eller över huvud taget inte kommer in på arbetsmarknaden. För att undvika den situation vi har i dag, har vi i olika sammanhang här i riksdagen lämnat förslag dels inom det ekonomisk-politiska och näringspolitiska området, dels speciellt riktade mot ungdomsarbetslösheten. Jag skall inte förlänga kammarens debattid med att återupprepa våra förslag. Jag vill bara säga att det samhälle som inte tar till vara ungdomens möjligheter och ungdomens vilja till arbete har försatt sig i en svår situation när det gäller framtiden och landets utvecklingsmöjligheter. Mycket av de framtida utvecklingsmöjligheterna finns i ungdomen. Att satsa på ungdomen, att ge den en bra start i arbetslivet, betyder att man satsar på ett bättre samhälle för alla. I den här debatten har man i olika hänseenden hänvisat till utländska föredömen. Vi har varnande exempel från utlandet på vad som följer i ungdomsarbetslöshetens spår. Herr talman! Jag kommer att behandla reservationerna 21, 22 och 23 samt delvis 25, vilka jag härmed yrkar bifall till. Arbetslöshetstidens längd har ökat, och statsrådet Eliasson anser också att det är oroväckande. Men den borgerliga majoriteten inser inte faran och känner ingen oro över ungdomens situation. Om den hade gjort det, hade exempelvis det föreslagna rekryteringsstödet inte blivit så halvhjärtat. Vi socialdemokrater anser att om denna stödform skall få effekt måste den förstärkas i förhållande till regeringens förslag. Vi anser att stödet bör utgå med 70 26 av lönekostnaderna i stället för de 40 96 som borgarna föreslår. Kvalifikationstiden bör enligt vår mening vara tre månaders arbetslöshet i stället för fem månader som majoriteten föreslår. Borgarnas motiv för sina ställningstaganden är mycket krystade. De anser att det är ”mindre lämpligt att göra rekryteringsstödet lika förmånligt för arbetsgivarna som lönebidraget för handikappade”. Förslaget är inte lika förmånligt. Det nya rekryteringsstödet t.ex. löper under endast ett år och lönebidraget under tre år. Att kombinera rekryteringsstödet och den tillfälliga rekryteringsstimulansen till industrin skulle ge överkompensation för lönekostnader. Det är något som vi anser att man kan klara med samordningsregler — precis som man gör i alla andra sammanhang så att kombinationer av olika stödformer inte får orimliga konsekvenser. Beträffande arbetslöshetstidens längd för att rekryteringsstödet skall utgå säger utskottsmajoriteten: ”Detta är en avvägningsfråga.” Och majoriteten har stannat vid fem månader. Vårt förslag är tre månader. I vår bedömning har vi tagit hänsyn till att långa arbetslöshetstider är av ondo — både de arbetslösa ungdomarna och deras närmaste omgivning far mycket illa. Det är billigare och bättre att förebygga än att bota. Vad utskottsmajoriteten hade i de olika vågskålarna vid avvägningen framgår inte. Anders Högmark klargjorde det inte heller i sitt inlägg. Om kammarens ledamöter vill göra ett helhjärtat försök att slussa ungdomar ut på arbetsmarknaden, då skall de stödja den socialdemokratiska reservationen 21. Då bifaller de också motion 1428 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson och 1822 av Johan Olsson. I samband med att den s.k. ungdomspropositionen togs för ett år sedan slopades beredskapsarbetena för denna åldersgrupp. Vi socialdemokrater sade redan då att det var ett olyckligt beslut. Nu har det visat sig att många ungdomar har hamnat i ett mycket besvärligt läge, trots att det finns kommuner som har satsat väldigt mycket av egna krafter och resurser för att ge ungdom sysselsättning. I Kalix t.ex. betalar man 10 kr. i timmen till företagen om de anställer ungdomar. I den reviderade budgeten anger man att arbetslösheten steg kraftigt det första kvartalet 1981. Den kraftigaste ökningen noterades för de allra yngsta, gruppen 16-19 år. De borgerliga partierna har inga förslag om hur man skall öka sysselsättningen för denna grupp. Det är väl att acceptera ökad arbetslöshet? Östersunds kommun har en stor grupp ungdomar som är 17 år och som inte har arbete eller utbildning. De är inte motiverade för ytterligare yrkesintroduktion, och det är väl inte heller meningen att ungdomarna skall gå mer än ett läsår, alltså 40 veckor, i introduktion. De här ungdomarna omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret, och arbetsmarknadspolitiska insatser kan generellt inte sättas in förrän de har fyllt 18 år. Det finns ett glapp mellan olika myndigheter och åtgärder för att hjälpa ungdomarna. Det här är bara ett exempel, det finns många andra, trots att Anders Högmark sade att det fungerar så bra. Vi socialdemokrater anser att de förstärkta utbildningsinsatser som vi föreslagit och som behandlas i utbildningsutskottets betänkande 41 behöver kompletteras med tillfälliga sysselsättningsskapande insatser. Den kompletteringen kan man göra genom att man under tiden 1 juli 1981-den 30 juni 1982 tillämpar dispensreglerna om beredskapsarbeten för ungdomar mellan 16 och 17 år mycket generöst. Vi anser att det är viktigt att man eftersträvar att finna meningsfulla arbeten som förbereder de unga för det reguljära arbetslivet. Från socialdemokratins sida anser vi att ökningen av arbetslösheten just för denna grupp är så oroande att vi inte kan vänta på SÖ:s uppföljning och redovisning till regeringen vid årets slut, som Anders Högmark talade för. Det gäller att ta hand om ungdomarna redan nu. Reservation 23 handlar om praktikarbeten. Vi har ställt krav på att få lagen om anställningsskydd kompletterad så att en definition av praktikanställning enligt sysselsättningsutredningens förslag får stöd i lagstiftningen och dessutom att länsarbetsnämnderna får ta fram platser för obligatorisk praktik. Genom att ändra främjandelagen kan detta bli möjligt. Utskottsmajoriteten hänvisar till att det går att ta fram dessa praktikplatser på frivillig väg och det gjorde också Anders Högmark, men det har visat sig att det är svårt och många gånger nästan omöjligt att få praktikplatser garanterade. Vi ser det emellertid som mycket viktigt att behovet av praktikplatser tillgodoses, inte minst med hänsyn till att i vissa utbildningar ingår obligatorisk praktik. Vi socialdemokrater hävdar också att det är angeläget att regeringen snarast lägger fram förslag till lösning av frågan om begreppet praktik. Jag skall något kommentera rehabiliteringsstöd kontra förtidspension, en fråga som tas upp i reservation 25. Beträffande ungdomarna är det speciellt viktigt att man uttömmer alla möjligheter att skaffa arbete innan förtidspension aktualiseras. Från trygghetssynpunkt skulle de båda stödformerna förtidspension och lönebidrag vara likvärdiga, men man skulle genom ett system med rehabiliteringslön få bättre garantier för att kraftfulla rehabiliteringsinsatser görs för att tillförsäkra handikappade tillträde på arbetsmarknaden. Man skulle vinna tid för sådana insatser. För ungdomar är detta mycket viktigt. Marianne Stålberg kommer att utveckla våra synpunkter ytterligare i fråga om rehabiliteringslön. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Frida Berglund säger att jobben inte räcker till och att vi måste skaffa flera jobb. Jag är helt överens med Frida Berglund om att vi måste skaffa flera arbeten och att det finns en risk att arbetena inte räcker till, åtminstone om man bedriver politik som socialdemokraterna föreslår eller inte har någon politik. Men min fråga till Frida Berglund är då: På vilka sektorer tänker Frida Berglund plocka fram jobb? Vilken modell har Frida Berglund för att få fram dessa arbeten? Och då menar jag inte kortare arbeten utan mer varaktiga arbeten för ungdomarna. Var finns den medicinen? Jag tror att kammaren skulle vara utomordentligt intresserad av att få ta del av den och föra en diskussion om olika metoder att få fram dessa arbeten. Jag skulle också vilja ställa en annan fråga till Frida Berglund som rör provanställningarna. Delar Frida Berglund uppfattningen att ytterligare möjligheter till provanställning inte skulle gagna ungdomarna när det gäller den första kontakten med arbetsmarknaden? Tar Frida Berglund avstånd från de många många önskemål om provanställningsmöjligheter som förts fram från mindre och medelstora företag, inte minst på små orter och i glesbygden? Sedan en sista fråga, Frida Berglund, angående praktikplatserna. Vad är det för typ av praktikplatser som skulle komma fram om man gick tvångsvägen? Vad är det för praktikplatser, om jag får använda det uttrycket, som arbetsgivarparten ligger och håller på, som man inte i det frivilliga samarbetet plockar fram i förtrolig samverkan? Det skulle vara ganska intressant att få reda på vad det är för typer av praktikplatser man skulle få fram genom en lagstiftning. Är inte risken stor, om man gick den vägen, att man sedan inte skulle få det förtroendefulla samarbete som kan gagna en vidare anställning för de här människorna?
Herr talman! På frågan om hur socialdemokratin skulle skaffa flera jobb vill jag svara att vi här i riksdagen har lagt fram näringspolitiska förslag som skulle ha inneburit en annan struktur och en annan utveckling på industriområdet. Vi har föreslagit utvecklingsoch forskningsprojekt, men dem har vi fått nej till. Vårt land skulle aldrig ha fått den här situationen, om det hade varit en socialdemokratisk regering och vi hade fått bestämma politiken, men nu har vi den situationen. Industrisysselsättningen har gått ner, den offentliga sektorn går ner, all sysselsättning går ner på grund av er politik. Jag är emot provanställningar, för de kan många gånger betyda att provanställer man en så kastar man ut en annan. Praktikplatserna beror på vilken sysselsättning man har på orten. I Norrbotten skulle vi t.ex. ha praktikplatser både inom verkstadsindustrin och inom de statliga företagen och också inom den offentliga verksamheten. Ni borgerliga säger att ni är väldigt måna om att ungdomarna skall komma ut på arbetsmarknaden, men när det gäller konkreta förslag är ni inte villiga att ställa upp. Detta betyder väldigt mycket om vi ser exempelvis på den offentliga sektorn. Jag träffade unga sjuksköterskor från hela Sverige i går. Vad sade de? Jo, att 10 000 medlemmar inom deras verksamhetsområde har förlorat jobben. Det är de som har haft korta timanställningar osv., men de kommer inte in i någon statistik. Detta är ändå ett resultat av regeringens politik.
Herr talman! Jag vet att socialdemokraterna i kammaren har presenterat strukturplaner för den ena branschen efter den andra, och jag ifrågasätter något om man på det sättet skulle ha kunnat skapa så många jobb, även om Frida Berglund lever i den tron. Jag är medveten om att ökar vi tillväxten i den offentliga sektorn så kommer nya arbetstillfällen att skapas. Men jag trodde att det rådde en ganska samstämmig uppfattning om att vi är tvingade att dra ner ökningstakten i denna sektor. När vi sedan diskuterar procentnivån kan jag hålla med om att det finns litet olika uppfattningar, men även socialdemokraternas syn på expansionstakten i den offentliga sektorn innebär ju att det blir färre nya arbetstillfällen där. Över huvud taget tycker jag, herr talman, att Frida Berglunds inställning till provanställning — hon är emot provanställning därför att den innebär att någon annan missar jobbet — speglar en väldigt statisk syn på ekonomin, på näringslivet och på framtiden. Det är inget nollsummespel vi spelar, för vore det så, tror jag att alla de ungdomar som ser fram emot 1980-talet skulle se mycket mörkt på det. Efter de orden från Frida Berglund finns det dubbel anledning att se till, att den socialdemokratiska näringspolitiken inte får en chans att realiseras.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att moderaterna och vi alltid har olika åsikter. Nu har vi upplevt moderaternas politik sedan 1976, och det är den politiken som har försatt oss i den situation vi har hamnat i i dag och som är mycket oroväckande för ungdomarna. Det är många ungdomar i dag som säger, liksom en sade i går: Hela min värld har rasat! Ju fler ungdomar som ser sin värld rasa, dess farligare lever de som inte har sett sin värld rasa, Anders Högmark. Det blir svårare för alla i landet, om man inte kan ta vara på ungdomens arbetsvilja och få ut ungdomarna på arbetsmarknaden. Därför är jag förvånad över att man från den borgerliga majoritetens sida gör en så halvhjärtad insats när det gäller t.ex. rekryteringsstödet. Man kunde satsa mera på det för att få möjlighet att slussa ut ungdomar. Men vad gör man? Man tar två svaga grupper på arbetsmarknaden, ungdomarna och de handikappade, och försöker matcha dem mot varandra. Man säger att om de näst svagaste kommer ut på arbetsmarknaden är detta hot mot de svagaste. Detta är moderat politik, det håller jag med om, och den kan vi aldrig acceptera. Vi måste se till att de som har jobb i dag — som Ingemar Eliasson sade — de måste acceptera större uppoffringar och se till att de svaga på arbetsmarknaden får det bättre.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att beröra ungdomarnas situation på arbetsmarknaden, propositionens förslag vad gäller ungdomar och också vissa förslag i propositionen som avser att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och de socialdemokratiska reservationerna samt en del motioner i anslutning till detta. Först några allmänna reflexioner. Vi är oense om mycket i det politiska arbetet, men en sak råder det stor enighet om, och det är att varje människa måste känna att hon/han behövs och att detta att ha ett arbete har en avgörande betydelse för en människas hela sociala situation. Det gäller naturligtvis alldeles särskilt för ungdomarna. Att gå igenom skolan och söka sig till en utbildning med känslan att jag får ändå inget jobb, kan inte kännas särskilt stimulerande. För en ung människa är det särskilt viktigt att få känna att hon/han behövs i samhället. Det var också därför vi inom folkpartiet började arbeta för att alla ungdomar skall kunna få arbete, utbildning eller praktik, något som numera alla partier är överens om. Det gemensamma målet är full sysselsättning. Men visst är det bekymmersamt. Arbetsmarknaden hårdnar, det blir färre lediga platser, ungdomsarbetslösheten ökar, och det är speciellt de mycket unga flickorna som drabbas och de unga invandrarna. Svårigheterna för ungdomar att finna jobb är ett internationellt problem. År 1979 var i genomsnitt 11,3 20 av alla ungdomar under 25 år arbetslösa inom OECD området. I Sverige låg vi på 4,9 20, Italien hade 23,7 96. 1972 hade vi i Sverige ett relativt arbetslöshetstal på 6,4 26 för den gruppen. Arbetslösheten varierar med hänsyn till ålder, region och kön. För åldersgrupperna 20-64 år har arbetslösheten hittills legat på en relativt konstant nivå även om konjunkturerna har växlat. Det är för ungdomar i åldern 16-19 år som problemen varit störst. Arbetslösheten för dem är fyra gånger så hög som för personer i gruppen 20-64 år. Och som jag sade tidigare, flickorna har det svårast. Att speciellt ungdomsarbetslösheten ökar beror naturligtvis på flera olika faktorer. Låt mig nämna tre. 1. Den ss.k. ungdomspuckeln. Sedan 1974 har antalet ungdomar stigit och var år 1979 709 000. Nu väntas en fortsatt ökning med ungefär 10 000 ungdomar per år fram till 1985, då antalet ungdomar i arbetskraften beräknas uppgå till 770 000. 2. Många av de jobb som tidigare var startjobb för ungdomar har försvunnit. Enkla jobb utan krav på utbildning finns inte längre. Det har blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden — det krävs utbildning. Det är också därför vi har den högsta arbetslösheten hos de allra yngsta, de som just slutat grundskolan eller inte orkade gå kvar där. 3. Det är också allt fler människor som — med all rätt — kräver att få plats på arbetsmarknaden, bl.a. kvinnor och handikappade. En förutsättning för full sysselsättning är en ekonomi i balans och en industri som kan konkurrera med andra länder. Den marginalskattesänkning och det ekonomiska handlingsprogram som dåvarande trepartiregeringen stod bakom den 3 februari, men moderaterna nu hoppat av från, är ett led i arbetet att sanera ekonomin. Vi måste satsa resurserna på industrin och minska ökningstakten i den offentliga sektorn. Men trots de ekonomiska bekymren har sysselsättningen i Sverige fortsatt att öka. I mars 1981 var fler sysselsatta än i mars 1980. Den senaste månaden har vi fått en uppbromsning. Vi anar en försämring, och inför nästa vinter är arbetsmarknadsutsikterna oroande. Det är kvinnorna som stått för sysselsättningsökningen under 1970-talet. 390 000 fler kvinnor var sysselsatta 1980 än 1970. Den totala sysselsättningsökningen var 320 000. Det intressanta är således att kvinnornas sysselsättning har ökat och männens minskat. Allt fler kvinnor med barn under sju år vill förvärvsarbeta. Nära 45 96 av kvinnorna arbetar deltid. Kvinnornas sysselsättningsökning har haft sin förutsättning i den kommunala expansionen. I den sysselsättningsproposition som arbetsmarknadsminister Ingemar Eliasson lade fram i mars pekade han på att arbetsmarknadens funktionssätt försämrats och att det redan har blivit svårare att få de arbetssökande och de lediga platserna att hitta varandra. Utsatta grupper på arbetsmarknaden har det därför bekymmersamt. Det gäller ungdomar, äldre och handikappade, invandrare och kvinnor. Det behövs ett helt batteri av åtgärder, och under senare år har det lagts fram många förslag för att stötta ungdomarna och underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. Arbetslösheten leder fort till social utslagning. Vi försöker få en mjukare övergång mellan skola och arbetsliv. Arbetet måste börja inom skolan med en effektiv yrkesvägledning, och här har syokonsulenterna viktiga uppgifter. Vi har nu SSA-råden, samarbetsorganen mellan skola, arbetsliv och arbetsmarknadsmyndigheter. Vi har också skolstyrelsernas uppföljningsansvar: ungdom under 18 år som varken har arbete eller utbildning skall stödjas genom skolans åtgärder. Förra året fick vi genom förslagen i den s.k. ungdomspropositionen ytterligare instrument genom ett fyra veckors introduktionsprogram, som ger kunskap om olika utbildningsalternativ. Vi fick yrkesintroduktionen på 40 veckor, som skall innehålla utbildningsmoment för yrket och som också kan ges en individuell utformning. Dessutom förbättrades statsbidragsreglerna för inbyggd utbildning inom industri, hantverk och handel. I dag behandlar vi förslag som skall underlätta för ungdomar att få jobb. Bl. a. föreslås ett rekryteringsstöd till den arbetsgivare som anställer ungdomar i åldern 18-29 år som varit arbetslösa mer än fem månader. Bidraget skall kunna lämnas till arbetsgivarna inom den enskilda sektorn, företrädesvis industrin. Och arbetsmarknadsministern föreslår att det skall utgöra 40 20 av lönekostnaderna under tolv månader. Socialdemokraterna ansluter sig i princip till rekryteringsstödet, men reserverar sig för ett bidrag på 75 70 av lönekostnaden. Socialdemokraterna anser också att det skall utgå redan för ungdomar med tre månaders arbetslöshet. Detta har Frida Berglund tidigare kommenterat. Hon anser att propositionens förslag är ett halvhjärtat förslag. Utskottsmajoriteten stöder dock propositionen. Vi anser det rimligare med 40 96 lönebidrag. Vi menar att det kan uppstå konkurrens mellan handikappade och ungdomar, och vi vill inte medverka till det. Vi är rädda att försämra för dem som redan nu har svårast att få ett jobb. Men jag håller med om att det är viktigt att vi ser efter hur detta slår. I proposition 126 föreslås också att arbetsmarknadsutbildningen görs tillgänglig för ungdomar fr.o.m. 18 års ålder. Om kvinnorna och de unga flickorna skall få del av jobb som finns och som kommer till, så måste de välja otraditionella jobb. Men, arbetsgivare personalanställare, fack, arbetsledare och kompisar på arbetsgolvet måste tänka om och ändra attityder till de kvinnor som vågar satsa på ett annorlunda jobb. Vi behöver också ställa krav på arbetsgivaren att denne ger jobb åt den arbetskraft som finns. Socialdemokraterna vill nu att man tillfälligt skall vidga möjligheterna att ge arbetslösa ungdomar i åldern 16-17 år beredskapsarbete. Man anser att generösa dispensregler skall tillämpas under tiden 1 juli 1981-30 juni 1982. Förra våren fattade vi beslut om att ungdom under 18 år i princip inte skulle ha beredskapsarbete men att begränsningen av beredskapsarbeten måste ske med hänsyn till gymnasieskolans möjligheter att ta emot de här ungdomarna. SÖ har också ett uppföljningsansvar och skall utvärdera hur det gått. Vi anser därför från majoritetens sida att det inte finns skäl att frångå det beslutet. Socialdemokraterna har också en reservation som gäller praktikanställning, som också har kommenterats tidigare. Jag vill bara kort påpeka att vi anser att det är rimligare att man tar fram praktikplatserna på frivillig väg. Jag kan hålla med Anders Högmark i hans argumentation på den punkten. Vpk kritiserar i sin motion 1497 introduktionsprogrammen och yrkesintroduktionen och säger att det inte går att utbilda bort arbetslösheten. Men det är ju just de ungdomar som har dålig utbildning som har den högsta arbetslösheten. Genom en kombination av yrkesutbildning och förstärkta platsförmedlande insatser med introduktion på arbetsplatserna kan vi nå bättre resultat, och det är också innehållet i propositionen. Nu är det viktigt att vi följer upp reformen om ”ungdomsgarantin”. Den har fungerat bra på många håll, trots den korta tid man hade till sitt förfogande innan den trädde i kraft förra året. Den borde kunna fungera ännu bättre nu. Samarbetet mellan skola, arbetsförmedling och arbetsliv kommer förhoppningsvis också att förbättras och utvecklas. Arbetsmarknadsutbildningen har stor betydelse för många som står utanför arbetsmarknaden — inte minst har den varit och är viktig för många kvinnor som efter ett antal hemmaår vill ha ett förvärvsarbete. Arbetsmarknadsutbildningen måste för att vara effektiv vara flexibel med möjlighet till snabb anpassning efter de behov som finns. Det sitter också en kommitté, KAFU, som har till uppgift att se över och komma med förslag till eventuella organisatoriska förändringar. Arbetsmarknadsutbildningen är ett viktigt medel för att underlätta för kvinnor att få ett arbete, och arbetsmarknadsministern påpekar att utbildning av detta slag i ökad utsträckning borde kunna användas för att främja jämställdhet. Och han nämner de fyra veckors yrkeskurser som arbetssökande kan delta i som exempel på medel att stimulera till otraditionellt yrkesval. AMS har ju också en mycket klar målsättning när det gäller jämställdhetsarbetet. Man har på de olika länsarbetsnämnderna och på arbetsförmedlingarna speciellt ansvariga personer som skall driva jämställdhetsfrågorna, och man försöker med alla medel att på alla områden stötta kvinnorna så att de väljer otraditionellt. Jag tror mer på ett aktivt arbete med opinionsbildning och attitydpåverkan än på strikt kvotering. De s.k. BAMU-kurserna skall nu avvecklas. De har ju inneburit att personalutbildning inom kommuner och landsting har kombinerats med beredskapsarbete för dem som ersatt den personal som utbildas. Vi i utskottsmajoriteten har ansett att eftersom KAFU arbetar och eftersom det enligt vår mening är en rimlig ordning att landsting och kommuner står för den personalutbildning som behövs och skaffar vikarier när det behövs, så vill vi inte bifalla motionen i denna fråga. Redan nu finns det ett krav på att ett företag som får regionalpolitiskt stöd skall anställa minst 40 26 kvinnor. Det här är ett system som på sina håll fungerar ganska bra. I Norrbottens län behöver man numera inte ge alltför många dispenser. Detta system vill socialdemokraterna utvidga till annat statligt stöd. Jag skulle vilja fråga Frida Berglund: Vilket annat statligt stöd tänker ni då på? Utskottets majoritet har tagit fasta på Karin Anderssons synpunkter, att jämställdhetsombudsmannen nu har till uppgift att särskilt följa de företag som får statligt stöd, så att de aktivt arbetar för att främja en jämn fördelning av kvinnor och män i skilda typer av arbete. Med det har jag berört socialdemokraternas reservation nr 14 och också de yrkanden rörande AMU som finns i motion 1834. Det har blivit svårare för de arbetslösa och de lediga jobben att finna varandra. Platsförmedlingen måste prioriteras i arbetsförmedlingarnas arbete. Ett nytt jobb innebär ofta att man måste flytta. Det innebär kostnader och ibland omställningssvårigheter för den enskilda individen. Arbetsmarknadsministern föreslår skattefrihet för alla former av flyttningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen. Detta skall tillämpas första gången för inkomståret 1982. Meningen är att bidragen bättre än f. n. skall motsvara de verkliga kostnaderna för en flyttning till annan ort. Detta är vi i princip överens om, men av någon underlig anledning har centern reserverat sig för att starthjälpsbeloppet skall sänkas från nuvarande Socialdemokraterna vill, som Lars Ulander tidigare har redovisat, ha kvar möjligheten till traktamente vid dubbel bosättning. De vill också att bidrag till ombytessökande skall bli generösare, utan krav på att det skall vara svårt att få arbete för lokalt bunden arbetskraft. Utskottsmajoriteten har här anslutit sig till propositionens förslag. När det gäller stöd till byggnadsarbetare för veckopendling anser vi i utskottets majoritet att det förslag som nu föreligger, att regeringen bemyndigas att vid behov medge att bidrag får utgå till fler än två resor per månad, är till fyllest. Jag yrkar avslag på socialdemokraternas reservation och de yrkanden som vpk har när det gäller flyttningsbidragen. Arbetslöshet är ett gissel. Vi måste fortsätta våra ansträngningar för att minska den, och vi måste utveckla och förfina de hjälpmedel som behövs. De förslag som läggs fram i dag är ett led i det arbetet. Härmed, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på socialdemokraternas reservationer och vpk:s motionsyrkanden. Låt mig avslutningsvis anknyta till det Frida Berglund sade när hon påstod att vi från utskottsmajoriteten enbart konstaterar att arbetslösheten ökar men inte gör någonting åt den. Jag tror att det var kompletteringspropositionen som Frida Berglund hänvisade till som ett exempel på att det saknades förslag, och jag vill då bara påpeka att det i den propositionen föreslagits 1,5 miljarder att satsas på åtgärder för att främja sysselsättningen.
Herr talman! Enligt vår arbetsfördelning kommer reservation 14 att behandlas av Marianne Stålberg, och jag vill säga till Eva Winther att jag delar de synpunkter som hon längre fram i debatten kommer att framföra. Jag vill emellertid ställa några frågor till Eva Winther, som har en stor praktisk erfarenhet av arbetslöshetsproblemen både bland ungdomar och inom andra grupper. Eva Winther liksom många andra företrädare för regeringspartierna säger att man inte bedriver en arbetslöshetspolitik. Men i det reviderade budgetförslaget sägs att ungdomsarbetslösheten, speciellt den bland 16-19-åringar, har ökat. Ni är också medvetna om att många av de ungdomar det gäller inte har arbete nästa år. Ändå säger ni att det enda man kan göra är att vänta på SÖ:s utvärdering. Eller har ni några andra förslag än att vänta på utvärderingen, för den ger ju inte många jobb till dem som är arbetslösa? När det sedan gäller rekryteringsstödet vill jag säga att jag står fast vid att det är halvhjärtat. Tycker Eva Winther att det är riktigt att ta de två mest svaga grupperna på arbetsmarknaden och försöka matcha dem mot varandra? Det är faktiskt så att om man har ett så lågt lönebidrag som 40 96, är det stor risk för att arbetsgivarna inte utnyttjar de möjligheter de har att ta hand om ungdomarna därför att de tycker att detta är en för liten kompensation. Ni har också ett annat förslag, och det är att man skall ha varit arbetslös i fem månader i stället för — enligt vårt förslag — tre månader för att få stöd. Varför lyssnar ni inte på t.ex. arbetsförmedlingarna, när de redovisar sina erfarenheter och säger att en sammanhängande lång arbetslöshetstid ofta får allvarliga konsekvenser bl.a. i form av alkoholoch narkotikamissbruk? Oroar det inte Eva Winther, som ändå har praktiska erfarenheter av arbetslöshet?
Herr talman! Vi är helt överens om — och det framgick också av mitt anförande — att arbetslöshet är ett ont, speciellt för ungdomarna. Det är också därför vi satsar offensivt för att stötta ungdomarna, så att de får antingen en utbildning eller ett arbete. Andelen arbetslösa 16-åringar har ökat — ja, det är sant. Men det är också sant att de allra yngsta inte har så väldigt långa arbetslöshetstider. Det är de äldre som drabbas av de allra längsta arbetslöshetstiderna. Ni tror att tiden fem månader kan vara en lämplig tid när det gäller att börja tillämpa rekryteringsstödet. Det är två svaga grupper det gäller — det håller jag med om. Men jag är helt övertygad om att det tyvärr blir de handikappade som får stryka på foten, om vi följer socialdemokraternas förslag. Frida Berglund har inte svarat på min fråga om vilka ytterligare statliga stöd som ni vill använda den här 40-procentskvoteringen för. O.K. — det kanske Marianne Stålberg skall svara på.
Herr talman! Eva Winther säger att hon är helt övertygad om att de arbetslösa ungdomarna som får rekryteringsbidraget kommer att slå ut de handikappade på arbetsmarknaden. Jag skulle vilja veta vilka fakta hon bygger sin övertygelse på. Jag tycker nämligen att om man har sådana fakta att stödja sig på, skall man angripa det som är fel. Och det är ju fel att matcha två svaga grupper mot varandra för att slippa göra en helhjärtad insats. Det är enligt socialdemokratisk politik helt felaktigt, och jag trodde faktiskt att Eva Winther skulle ha åtminstone någon liten känsla för de svaga grupperna. Därmed tror jag att det får vara nog för den här gången.
Herr talman! Jag vill säga till Frida Berglund att jag tycker att det är socialdemokraterna som genom sin argumentation ställer två svaga grupper mot varandra. Jag vill också tala om att det pågår projekt som syftar till att man skall få ett bättre resursutnyttjande när det gäller gymnasieskolan, KOMVUX och arbetsmarknadsutbildningen. Det är projekt som går ut på att man verkligen på ett riktigt sätt skall använda de resurser som finns. Det finns bl.a. i Malmöhus län en regional samordningsgrupp som undersöker hur man bäst skall samordna resurserna. Man inventerar de utbildningar som finns i länet, man rekommenderar olika utbildare att anordna skilda utbildningar och man skriver till olika skolstyrelser och påverkar dem, man anför synpunkter på KOMVUX och på kursutbudet, man kollar med de fackliga organisationerna om vissa yrkesinriktade utbildningar behövs osv. Det här tror jag är ett väldigt viktigt led i arbetet på att effektivisera verksamheten och förbättra möjligheterna för ungdomarna att få utbildning eller arbete. I Norrbottens län finns också en person som på länsnivå arbetar med den här samordningen, och jag tror att det är på liknande sätt i olika delar av landet. Det är en viktig insats som görs för att ta vara på de resurser vi har för ungdomarna.